Fru talman! De frågor som jag här ställt är ytterst ärliga och bottnar i den oro för transportförsörjningen som råder ute i landet. Den oron har varit orsaken till att jag frågat om sådant som jag tyckt att jag inte haft tillräcklig kännedom om när frågor ställts till mig ute i landet. Då är det emellertid ganska märkligt att kommunikationsministern startade sina kompletterande svar med att lägga särskild tyngd i stämman och misstänkliggöra frågeställarna i stället för att svara på frågorna. Det förefaller som det numera inte skulle uppfattas ärligt, när man framställer frågor. Frågeställarens avsikter misstänkliggörs, och man upplever det nästan så att vi har fått en ny debattmoral. Jag är främmande för det. Om jag har sagt något galet, när jag borde veta bättre, så säg det i en saklig anda! Jag — och jag tror också folkpartiet i övrigt — kommer att förbehålla mig rätten att här i riksdagen framställa frågor om sådant som väl har debatterats tidigare men som jag tycker att det kan finnas nya infallsvinklar på eller som bör förtydligas genom att nya spörsmål tas upp. Efter ”utfallet” mot oss som vågat fråga kom kommunikationsministern in i ett sakligare tonläge, och det var mycket trevligt. Då började jag känna mig mera hemma, och det hela blev mindre dramatiskt. Kommunikationsministern sade då att vi slog in öppna dörrar. Det var trevligt att höra, eftersom det i och för sig utgör besked med anledning av de frågor som ställts till kommunikationsministern, även om ett sådant svar inte var särskilt tydligt. En sak i mitt anförande som irriterade kommunikationsministern var att jag nämnde att 120 mil järnvägar på olika bandelar dels var föremål för ansökan om nedläggning hos Kungl. Maj:t, dels var under utredning inom SJ. Jag sade det bara som ett av de tre exempel som ligger till grund för oron ute i landet. Därmed har jag inte tagit ställning och sagt att de bandelarna till varje meter skall vara kvar. Nej, jag tror att vi sedan trafikplaneringsutredningen är klar kommer att ha anledning att ifrågasätta trafiken på vissa bandelar. Men då räknar vi med att ha ett underlag som ger möjligheter till en tillfredsställande ersättningstrafik. Sedan blev kommunikationsministern emellertid verkligt irriterad, när jag frågade om samarbetet mellan trafikplaneringsutredningen och den trafikpolitiska delegationen. Det verkar kanske näsvist att jag som ledamot av trafikpolitiska delegationen ställer frågor till kommunikationsministern här i riksdagen, men det var ju en fråga som berör dagens ämne. Kommunikationsministern sade att delegationen ju har diskuterat arbetsformerna, och därför tyckte han att det var skrämmande att jag tog upp vissa frågor här i kammaren. Ja, visst har vi diskuterat arbetsformerna inom trafikpolitiska delegationen. Och eftersom kommunikationsministern själv berörde arbetet där kan jag omtala att vi med ledning av trafikutskottets betänkande i våras — som ju har blivit något av en katekes eller idébildare för vad som skall göras — vid punkten järnvägsnedläggelser har slagit fast att det skall Kungl. Maj:t syssla med och besluta om. Men jag finner också av utskottets betänkande att det skall förekomma en ganska intim samverkan mellan trafikplaneringsutredningen och transportpolitiska delegationen, inte minst när det gäller frågan om tillfredsställande transportförsörjning. Jag ställer då bara den blygsamma följdfrågan: I det sammanhanget måste det väl vara möjligt att ta upp de olönsamma bandelarna? Inte trodde jag att jag därmed skulle väcka en sådan irritation att frågan blev infekterad. Det blir inte bättre om man då får ett nästan affekterat svar. SJ bedriver även busstrafik, säger kommunikationsministern. Ja, det är alldeles klart — SJ är ett trafikföretag. Det kanske inte skall heta statens järnvägar utan Sveriges allmänna trafikorganisation eller något sådant. Men behöver SJ fördenskull konkurrera med sig själv? Är det verkligen företagsekonomiskt riktigt att det i en bygd med glest trafikunderlag förekommer att tåget går åtta minuter efter det att bussen har gått? Det kan väl inte vara riktigt okay. När det gäller trafiken utmed Norrlandslinjen antog kommunikationsministern att SJ tidigare hade koncession och att detta skapade svårigheter för det enskilda företaget att få koncession på Stockholm. Företaget hade koncession för två turer och sökte för den tredje turen. SJ gick samman med ett enskilt företag om samtrafik Umeå—Stockholm, varvid delen Umeå—Sundsvall skulle trafikeras med buss och resten med tåg. Nu slog inte den idén. Det hade annars varit en mycket god idé, eftersom järnvägssträckan Umeå—Sundsvall är 50—60 procent längre än vägsträckan — järnvägen går långt in i Jämtland på vägen till Sundsvall. Man fortsatte därför med denna privatägda buss till Stockholm. Och visst kan man göra det, men varför skall man motsätta sig annan trafik? Jag skulle väl ha sagt något om det sista antagandet som kommunikationsministern gjorde — det stämde inte riktigt med verkligheten — men jag låter det vara. Vad jag har frågat är alltså: Kommer bussbidragsutredningen att slutföra sitt arbete nu, oberoende av trafikplaneringsutredningen? Det är en fråga som ligger bakom den oro jag har fångat upp, och det är väl ingen farlig fråga att ställa. Vad avses med lämpligt samspel mellan olika trafikmedel? Jag har sett i fackpress och på andra håll att man hyser oro för detta. Jag tycker själv — jag har motionerat om det — att man skall verka för en samordning mellan landsvägstrafik av gods och järnvägstrafik. Menar man att detta samspel skall åstadkommas på frivillig väg och på basis av 1963 års beslut eller kommer det att ta sig andra former? Det är en fråga som jag närmast bara vidarebefordrar. Trafikplaneringsutredningens samarbete med trafikpolitiska delegationen kanske jag inte skall fråga om. Den andra frågan gällde då SJ:s konkurrens med sig själv. Vilket är det riktiga: att SJ konkurrerar med sig själv eller kompletterar sig själv?

Fru talman! Det är i stort sett samma frågor som ställts nu som när jag senast var uppe i talarstolen, måhända med någon eller några nyanser. Herr Olsson i Kil konstaterade att han läst de pressmeddelanden och trafikutskottsbetänkanden där svaren på hans frågor till stor del fanns. Då tror jag väl att vi inte skall behöva hålla på så länge, han och jag, om detta, eftersom vad som är sagt i olika former av meddelanden också har blivit känt för honom. Han kommer tillbaka också till Gotland och konstaterar att 30 000 kronor var minsann inte mycket att ge gotlänningarna, vilket var den summa jag nämnde i mitt förra inlägg. Ja, herr Olsson i Kil, de 30 000 kronorna var alltså vad Gotlands kommun har fått i bidrag till olönsam lokaltrafik. Jag nämnde ju inte men måste göra det att Gotland dessutom via subvention till SJ för busstrafik under samma tid, under föregående år, fick 125 000 kronor utöver de 30 000 kronor som kommunen sökte för olönsam lokaltrafik. De här 125 000 kronorna var alltså det bussbidrag Gotland skulle ha till olönsam busstrafik, men inte heller det räckte naturligtvis på långa vägar till för att klara det underskott som där fanns. Men för att inte de 30 000 kronorna skall lysa som något enstaka exempel nämner jag också detta med bussbidraget på 125 000 kronor. Är inte då kommunikationsministern beredd, säger herr Olsson, att nämna någon enda bana utöver inlandsbanan som ju omnämndes, när presentationen skedde av den landsomfattande trafikplaneringen? Själv har han exempel på vad man skulle kunna nämna. Jag fastnade bara för en bandel, nämligen Arvika—Koppom, som jag tror herr Olsson nämnde. Den skulle man väl ändå, menar han, kunna nämna här som en bandel som skulle få leva kvar ytterligare några år. Det är ganska märkligt, för den banan talade man första gången om att lägga ned 1962. Då började det ärendet sin vandring. Det är alltså nu nio år sedan den första framställningen såg dagens ljus, då den bandelen började bli olönsam. Jag tycker att herr Olsson och jag skulle kunna förena oss åtminstone på den punkten att man kan inte precis säga att Kungl. Maj:t har farit alltför vårdslöst fram med bandelen Arvika—-Koppom under årens lopp, när man har låtit det gå nio år och det ännu inte finns något beslut i någon riktning när det gäller den bandelen. Jag bara tar den som ett exempel för att visa att det naturligtvis inte alls är så som det här sägs att det skulle hänga något Damoklessvärd över en hel del av dessa banor vilket man av debatten här lätt kan få uppfattningen att det gör, utan de behandlas alla lika seriöst och lika grundligt och lika intresserat av alla som sysslar med nedläggningsärenden som någonsin förr. De 600 miljonerna återkommer både herr Magnusson och herr Olsson till. Jag sade att det är en relevant siffra mot bakgrunden av vad man har att vänta sig på utgiftssidan — löneökningar och kostnader för materiel och mycket annat — och jag gick inte längre i min exemplifiering då. Självklart blir det av stort intresse för den planering som vi nu sätter i gång i varje län att i sinom tid få ta del av underskotten exempelvis på den trafik med järnväg som går inom de olika länen. Jag ser framför mig ett litet exempel på vad dessa länsplaneringar verkligen kommer att få ett såvitt jag förstår mycket intresseväckande arbete med, nämligen att gå in bland annat i ekonomin för den olönsamma trafiken — i den mån olönsam järnvägstrafik förekommer inom länet — och så småningom se vad det är fråga om för ekonomiska storheter i det sammanhanget. Herr Sellgren, det kanske ändå fanns en viss skall vi säga grund för min betänklighet visavi trafikpolitiska delegationen och de frågor som ställdes i anledning av dess mandat. Det var ju ändå så, för att nu få upprepa sig en enda gång, herr Sellgren, att trafikutskottet och riksdagen i våras i stort talade om vad delegationen skulle göra med sitt utökade mandat. Det gick sedan ut en kommuniké från kommunikationsdepartementet när vi hade fått den personella sammansättningen klar och presenterade delegationen. Sedan har delegationen, där herr Sellgren själv är med, haft sammanträden och bl.a. diskuterat sina arbetsformer. Då är det klart att man får väl ändå finna sig i att det delegationen då kommer fram till i detta första förberedande arbete skall den arbeta efter till dess att delegationen själv finner endera att mandatet är för svagt och vill utöka det eller ändra på arbetsformerna. Men jag tänker inte, herr Sellgren, gå in i trafikpolitiska delegationen och kräva någon ändring av det arbetsprogram som delegationen själv låtit sig föreläggas, utan jag vill ge det klargörande beskedet till herr Sellgren att jag för närvarande inte har någon tanke på att störa trafikpolitiska delegationen i det viktiga arbete som den nu har satt i gång. ”Sammanfattningsvis skulle jag vilja konstatera ett par saker. Det frågas från interpellanter och andra: Vad händer med människorna nu? Hur går det med järnvägarna? Hur går det med bidragen till olönsam busstrafik osv? Det är en lång rad frågor som ställs. Naturligtvis skall vi seriöst konstatera, att frågorna till stor del bygger på och skall bygga på ett intresse för och en oro för den utveckling på trafikområdet, som till stor del har sin grund i den ändrade struktur både av samhället och av trafikmedlen som vi har upplevat och upplever sedan många år tillbaka. Det vore märkligt, om det skulle gå oss förbi helt och hållet i detta land allt som skett på trafikområdet, t.ex. bilismens utveckling och strukturförändringen i samhället med urbaniseringen och alla dess följder. Det vore märkligt om det inte skulle sätta sina spår i trafikapparatens möjlighet att fungera. Regeringen har under senare tid tillsatt en rad organ, utredningar och annat, t.ex. kollektivtrafikutredningen för tätorterna. Trafikpolitiska delegationen har fått utökat mandat och utökad sammansättning. Den landsomfattande trafikplaneringen skall komma i gång med full fart från årsskiftet, hoppas vi. Länsstyrelserna skall samråda med kommunerna, vilket är viktigt. Alla landets kommuner får vara med och säga sitt om trafiken i sin region nu och framgent.

Detta skall väl ändå vara vår gemensamma utgångspunkt och gärna kanske också vår gemensamma slutpunkt för diskussioner och informationer av den art, som vi bl.a. bedriver här just nu.

Fru talman! Man blir mer och mer på det klara med att det instrument som interpellationsinstitutet utgör mera tar sig uttryck i en debatt än i att man framställer frågor och får dem besvarade. Vissa frågor besvaras, andra utelämnas. Det kan man nästan ta för givet, eftersom kommunikationsministern i slutet av sitt senaste anförande gjorde en ny resumé av syftet med trafikplaneringsutredningeh. Men när statsrådet lämnar genmälen till oss eller svarar på vad man frågar om, plockar han ut det som är mest besvärande eller det som han helst vill avfärda eller polemisera mot. Han säger att han hade grund för betänklighet när jag frågade om samarbetet mellan trafikplaneringsutredningen och trafikpolitiska delegationen. Den betänkligheten skulle bottna i att folkpartiet fick sin reservation avslagen i våras, den reservation som talade för en parlamentarisk utredning som skulle göra en översyn av 1963 års trafikbeslut. Detta skulle alltså ligga till grund för statsrådets betänkligheter. Och så menar han — det är en liten pekpinne och en tillrättavisning, och jag tar emot den — att jag borde finna mig i att arbeta efter ett arbetsprogram som trafikpolitiska delegationen har enat sig om. Jag har gjort det, herr statsråd. Jag har i trafikpolitiska delegationen fört fram vissa förslag — som har avslagits. Jag konstaterade bara att de punkter som jag tyckte var relevanta i sammanhanget inte kom med, och så arbetade jag lojalt inom denna delegation. Det är mitt sätt att arbeta, och det finns ingen anledning att misstänkliggöra mig på den punkten. Varför ställde jag frågan? Jo, trafikpolitiska delegationen har avfärdat frågan om järnvägsnedläggelse. När man nu skall ha ett intimt samarbete mellan trafikplaneringens utredning och trafikpolitiska delegationen för att klargöra begreppet ”tillfredsställande transportförsörjning”, undrar jag om det inte är möjligt att man i det samrådet också touchar frågan om järn vägsnedläggelser. Det var bara detta frågan gällde. Sedan mynnar svaret ut i en allmän deklaration. Jag har t.ex. inte fått svar på huruvida bussbidragsutredningen kommer att fullföljas och förslag med anledning av dess resultat läggas fram under trafikplaneringsarbetets gång. Detta är en berättigad fråga, som orsakas av oron för den framtida transportförsörjningen. Skall allt utredningsarbete och alla initiativ läggas på is i avvaktan på resultatet av trafikplaneringsutredningens arbete? Då får vi vänta fram till år 1975 eller 1976 för att få några beslut i en positiv riktning. Detta är en mycket viktig fråga för glesbygderna. Som jag sade i mitt tidigare anförande är det många stora kommuner som råkar ut för kommunikationsproblem. Visserligen erhåller de detta ökade stöd från statsmakterna, men, som jag också anförde, är det risk för att det när kommunerna infordrar offerter från olika företag, t.ex. för skolskjutsar — i det exempel jag tidigare anförde gällde det ett statligt företag — läggs i offertpriset in också ett belopp som skall innebära stöd till den kollektiva trafiken. Om bussbidragsutredningen får slutföra sitt arbete och detta får behandlas i riksdagen förmodar jag att en hel del av dessa problem blir undanröjda. Jag får väl ytterligare reducera mitt frågande och bara låta den här frågan kvarstå.

Fru talman! Herr kommunikationsministern lyckas göra det till något förtjänstfullt att folket i västra Värmland fått vänta nio år på svaret om hur det skall gå med järnvägslinjen Arvika—-Koppom. Just den formen av ovisshet vållar bekymmer och leder till att företag och befolkning inte vågar lita på att järnvägen i framtiden finns kvar som transportmöjlighet. Vi efterlyser bättre beslut, inte brist på beslut. Även om det är bra att denna järnväg inte har lagts ned vore det välgörande att få ett klart besked från kommunikationsministern, att varken den järnvägen eller de andra hotade järnvägarna kommer att läggas ned förrän det finns beslutsunderlag för det och förrän man vet hur trafikpolitiken skall inlemmas i regionaloch socialpolitiken. Låt mig ta ett exempel på hur statens ena hand ofta inte vet vad den andra gör. Jag kan ta Fryksdalsbanan. Där har staten i lokaliseringsbidrag under de senaste fem åren till Sunne och Torsby kommunblock satsat ungefär 30 miljoner kronor. Till detta kommer följdinvesteringar på drygt 50 miljoner kronor. Samtidigt vet vi att hotet om en nedläggning i framtiden av Fryksdalsbanan psykologiskt varit mycket negativt när det gällt företagsetableringar och för de människor som bor i området. Ändå kostar det enligt de senaste beräkningarna bara 260 000 kronor om året att bibehålla persontrafiken med alla de positiva effekter detta skulle ha, exempelvis på turismen. Jag tror inte att ens inom SJ vet den ena handen vad den andra gör. Låt mig jämföra SJ och GDG när det gäller Fryksdalsbanan. Bägge dessa enheter drivs företagsekonomiskt inom samma ram. De drivs såsom av varandra oberoende enheter. Den 18 november intervjuades i TV-programmet Rapport, som jag hoppas att kommunikationsministern såg, en av de resande på Fryksdalsbanan. Intervjuaren frågade, om hon hade upplevt någon försämring av trafikpolitiken i Fryksdalen de senaste åren. Hon svarade: Ja, för mig är det helt orimligt att bussen, som går ned till järnvägsstationen, är lagd så att den kommer en minut efter det att tåget har gått. Den buss som ungefär samtidigt kommer till stationen när tåget kommer tillbaka går en minut innan rälsbussen har kommit fram. Detta var alltså en uppgift från en av dem, som dagligen reser på denna bana. Det är sådan ovetskap hos den ena delen om vad den andra gör som leder till att trafikpolitiken trasslat till sig som den har gjort. Jag tror att kommunikationsministern kommer att göra allt som står i hans makt för att driva på den regionala trafikplaneringen, men då är det viktigt att man inte under tiden handlar så att det inte går att reparera de skador, som anställs fram till dess att beslutsunderlaget föreligger.
Fru talman! Jag glömde att svara herr Sellgren på hans fråga om bussbidragsutredningen, och jag ber om ursäkt för det. Bussbidragsutredningen kommer att avlämna sitt betänkande under 1972. Sedan bara några ord om sådana enskilda fall i SJ:s agerande som enligt herr Olsson i Kil kan diskuteras. Det är klart att det finns många fall som skulle vara värda att belysas inte bara när det gäller SJ:s verksamhet. Det finns säkert på många andra områden i vårt land trafikförhållanden, där SJ kanske inte ens på minsta sätt är inblandat. Vi märker detta redan nu i det planeringsarbete, som vi sedan ett år tillbaka sysslar med i Norrbottens och Östergötlands län. Trafiken kan där den inte är riktigt planerad på olika sätt ”komma fel”, vilket sker utan att man ändå kan beskylla någon för att vara ute i oärliga avsikter. Alla de exempel som angivits från Värmland och andra håll är ju saker som länsplaneringen nu skall ta itu med. Detta skall länsstyrelser och kommunala organ, i vilka på båda hållen parlamentariker ingår, tillsammans med oss i departementet gemensamt försöka hitta lösningar på. Det blir ett jättearbete, men jag utgår från att länsstyrelserna med den positiva reaktion de visat på förslaget om en länsplanering helt förutsättningslöst skall ge sig i kast med uppgiften så att vi, som jag sade för en stund sedan, fru talman, i slutet av 1974 i detta land skall ha något som vi skall kunna kalla en tillfredsställande transportförsörjning.

Fru talman! Herr Mattsson i Skee har frågat mig dels om jag avser att ge företrädare för kommunerna möjligheter att delta i trafikplaneringsarbetet genom representation i trafikplaneringsutredningen, dels om jag avser ge anvisningar för planeringen sådan utformning att kommunerna ges inflytande på den regionala trafikplaneringen. Regeringen har uppdragit åt samtliga länsstyrelser att för respektive län upprätta en regional trafikplan i anslutning till trafikplaneringsutredningens försöksverksamhet och enligt anvisningar som jag successivt kommer att lämna på grundval av förslag från utredningen. Syftet med planeringen är att mot bakgrund av bebyggelsestruktur, näringslivsförhållanden etc. och med hänsyn till nuvarande och förväntad efterfrågan på transporttjänster anvisa lösningar på hur de regionala transportbehoven bäst skall tillgodoses. Trafikplaneringsutredningen har i ett inledande skede av utredningsarbetet sökt konkretisera planeringens innehåll och metodik. Utredningen har därefter inlett en försöksverksamhet i två län, nämligen Norrbottens och Östergötlands län. Det är givet att den övergripande regionala trafikplaneringen och den kommunala lokala trafikplaneringen måste samordnas. Avsikten är därför att kommunerna i planeringsarbetet på länsnivå skall komma in i en samverkan med länsmyndigheterna. I Norrbottens län har en första kontakt ägt rum mellan företrädare för trafikplaneringsutredningen, länsstyrelsen och samtliga kommuner, därvid formerna för en samverkan behandlats. Jag räknar också med att i de anvisningar som successivt kommer att utfärdas under 1972 med utgångspunkt i erfarenheterna från försökslänen närmare ange hur den regionala trafikplaneringen skall kunna utformas och avstämmas med hänsyn till de intressen som kommer till uttryck i kommunernas egen lokala trafikplanering. Sammanfattningsvis vill jag alltså konstatera att själva planeringsmetodiken för genomförandet av de regionala trafikplanerna förutsätter fortlöpande samverkan och åsiktsutbyte mellan de statliga planerande organen och kommunerna.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på interpellationen. Efter den långa debatt som nu har förts om olika trafikfrågor är det kanske omöjligt att undvika någon liten upprepning. Det får vi väl i så fall ha överseende med. Först vill jag framhålla att jag tycker att det är synnerligen värdefullt att uppdraget till den regionala trafikplaneringen har lämnats från regeringens sida. Man upplever det som ett uttryck för att regeringen känt av den oro som trafikanterna i olika delar delar av landet hyser inför den utveckling som trafiksystemet och trafikservicen i vårt land har tagit. att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnad och under former som medgav en företagsekonomisk effektivitet och transportmedlens sunda utveckling. Trafikpolitiken skulle utformas så att de krav som ställdes från trafiksäkerhetssynpunkt blev tillgodosedda och att utvecklingen på det tekniska området främjades. Trafikpolitiken skulle stimulera till en uppdelning av transporterna mellan trafikgrenarna i överensstämmelse med deras reella kostnadsoch kvalitetsförutsättningar. Varje trafikgren skulle därvid i princip svara för sina kostnader. Förutsättningar borde även i övrigt skapas för en konkurrens på mer likartade villkor såväl mellan trafikgrenarna som mellan trafikföretagen inom en och samma trafikgren. En effektiv konkurrens borde nämligen enligt statsmakterna stimulera trafiken att söka sig till de transportmedel som bäst tillgodosåg transportbehoven, samtidigt som transporterna borde kunna ske till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Statsmakterna valde alltså 1963 en lösning, som innebar att man lämnade de olika transportmedlen större frihet att utnyttja sina kostnadsoch kvalitetsmässiga förutsättningar. Ett större mått av fri konkurrens ansågs bättre stå i överensstämmelse med vår allmänna näringspolitik, samtidigt som en sådan konkurrens skulle utgöra ett kraftigt incitament för trafiken att söka sig till de kvalitativt och kostnadsmässigt mest ändamålsenliga transportmedlen. Dessutom borde konkurrensen stimulera till effektivitet i trafikrörelsernas skötsel. Man betonade, vilket är viktigt att komma ihåg i detta sammanhang, att konkurrensen skulle skapas på lika villkor. Utvecklingen har kanske inte gått exakt som man beräknat. Vad som framför allt mer och mer framstått som ett problem för både trafikföretagens ekonomi och statens och kommunernas serviceansvar är de avsevärt ökade kostnaderna. Trafikföretagen anser i så fall att ersättningarna skall utgå direkt från uppdragsgivaren, staten eller kommunen, och att alternativet till detta är trafikens nedläggning. Statsmakterna har i denna situation intagit den ställningen att det måste vara en kommunens angelägenhet att svara för trafikförsörjningen lokalt. Här har skett en glidning i argumentering och ställningstagande allteftersom kostnadsproblemen har ökat. Senast framgår detta i regeringskommunikén angående trafikplaneringen, där man uttrycker ansvarsfördelningen på så sätt att kommunen har ett primärt ansvar — såväl beträffande planering som genomförande — för den lokala trafiken, medan staten anses ha ett primärt planeringsansvar för den regionala trafiken. Observera här att när det gäller statens ansvar så använder man ett annat uttryck. Man talar om ett primärt planeringsansvar. Vad som menas med lokal trafik kommer också fram i kommunikén, där man speciellt berör Gotlands problem. Efter kommunsammanläggningarna anses alltså trafiken inom kommunerna vara av lokal karaktär, med därav följande ansvar för kommunerna. Tillämpas den principen, som man har uttalat för Gotlands del, över hela landet så innebär det ett väsentligt ökat ansvar ekonomiskt för Sveriges kommuner när det gäller trafiken, med tanke på de kommuhsammanläggningar som har skett. För många kommuner har den här nämnda kostnadsutvecklingen för trafiken medfört en ny och betungande utgift. Man vill inte utan vidare acceptera att kostnadsutvecklingen i trafiken automatiskt skall medföra en ny kostnad för kommuner för att dessa skall kunna upprätthålla en acceptabel trafikstandard. Det måste i så fall vara ett berättigat krav, eftersom det i stor utsträckning är ett statligt affärsverk som är part, att man klargör kostnadsansvaret för trafiken genom ett parlamentariskt utredningsarbete och att fördelningen av kostnadsbördan för skilda grupper av kommuner klarläggs. Skjuter man den frågan ifrån sig, och under tiden de ekonomiska krafterna tillåtes verka, har kommunerna inget alternativ. Man står då inför fullbordat faktum att ansvaret gått över på kommunen och att detta förhållande kan tas som intäkt för att så bör ansvarsfördelningen mellan stat och kommun på detta område även fortsättningsvis vara utformad. Det alternativ man många gånger står inför är alltså en nedlagd trafik och en försämrad service. I regeringskommunikén konstateras att ”målet bör vara att vi under 1974 skall kunna bli bättre överens om hur vårt trafiknät både i fråga om persontransporter och godstransporter bör se ut, vad det får kosta och hur det skall finansieras”.

Jag måste tyvärr konstatera att statsrådet inte svarar på min fråga. För min del anser jag att, eftersom kommuner redan är engagerade i trafikverksamhet på skilda platser i landet, en kommunal representation skulle vara självklar, och jag är angelägen om att statsrådet ville ge sin syn på detta mera än vad som framgår av svaret. Skall de frågor jag nämnde nyss utredas genom trafikplaneringsutredningen eller skall de klaras upp av andra utredningar? Beträffande min andra fråga, om kommunernas inverkan på den regionala trafikplaneringen, så motiveras den av att kommunerna redan på många platser är i arbete med trafikplanering. Kommunförbundet har aktualiserat denna fråga. År 1970 t.ex. gick man ut med skrivelser. Man hade också sammankomster, där man med kraft underströk för kommunerna att det var angeläget att trafikförsörjningsarbetet intensifierades. Man har gjort en uppkollning av planeringsläget under 1971. Den visar att ett stort antal kommuner i egen regi, i samarbete med andra kommuner inom ett block eller i ett regionalt samarbete har tagit sig an trafikplaneringen och startat försöksverksamhet på skilda områden och av skilda utformningar. Vi är ju alla angelägna om att den arbetsuppgift, som länsstyrelserna har fått i trafikplaneringen, skall utmynna i ett förslag som både ger en god trafikförsörjning och naturligtvis också håller sig inom ramen för vad respektive huvudmän ekonomiskt kan satsa. Eftersom det inte är möjligt att dra en knivskarp gräns mellan lokal trafik och regional trafik, är det synnerligen angeläget att anvisningarna till länsstyrelserna kan göras så att man får till stånd ett fint samarbete mellan den lokala och regionala trafikplaneringen. Det förutsätter att kommunerna, eller de organ som kommunerna låter sig företrädas av i dessa frågor, kommer in i planeringen i ett tidigt skede. Ja, frågan är om inte arbetet med den lokala trafikplaneringen skulle ha forcerats och helst vara färdigställt innan det regionala arbetet satts i gång. Den regionala planeringen är ju delvis en samordningsfråga mellan de lokala planeringarna. Finns det möjligheter att i länens trafikplaneringsarbete tillsätta utredningskommittéer, där kommunerna eller deras företrädare direkt kan medverka, så att de resultat som kommunerna kommit fram till i det lokala utredningsarbetet eller det som de anser vara nödvändigt lättare kan beaktas? Jag återvänder till frågan om kostnadsfördelningen. Även om säkert mycket finns att vinna i rationalisering inom trafikapparaten, är det ändock realistiskt att utgå från att det på många områden erfordras direkt stöd av allmänna medel för att upprätthålla trafik. Det är då angeläget för att få en realistisk planering att ansvarsfördelningen är gjord i princip före planeringen, så att i varje fall de i arbetet deltagande parterna vet vad det i pengar handlar om. Jag utgår från att man när man på regeringshåll i olika sammanhang talar om det kommunala ansvaret för trafikförsörjningen också är helt på det klara med att kommunerna kräver bestämmanderätt som svarar mot detta ansvar. Länsstyrelsernas trafikplaneringsuppgift har till en början medfört viss tvekan från kommunernas sida beträffande deras roll i vad gäller såväl trafikplaneringen som trafikförsörjningen över huvud taget. För min del är jag på det klara med betydelsen av att kommunernas påbörjade eller planerade utredningsarbeten fortsätter och forceras. Sammanfattningsvis vill jag därför dels hemställa att statsrådet lämnar ett utförligare svar på frågan om kommunal representation eller kommunalt inflytande i trafikplaneringsutredningen, dels understryka att kommunerna är angelägna att aktivt få medverka i trafikplaneringens utformning regionalt. Jag hoppas att möjligheter härtill kommer att ges.

Fru talman! Det kan vara lämpligt att bara helt kort rekapitulera vad som har hänt i de två försökslän där vi nu ändå har arbetat med detta i mer än ett år. Vi har därigenom en om än liten erfarenhet av det första planeringsåret av denna nya verksamhet. Jag tror att det samtidigt i stort kan innesluta svaret på de frågor som herr Mattsson i Skee nu ställt. Herr Mattssons oro har väl mest sitt ursprung i en ängslan för att kommunerna inte skulle få komma med i detta sammanhang på det sätt som han och kanske andra med honom kan anse vara befogat mot bakgrunden av den planeringsverksamhet som bedrivs i kommunerna, ekonomiskt tänkande, ansvar osv. Det arbete som hittills bedrivits i första hand i Norrbottens län, där vi kommit i gång allra först, men även till en del i Östergötlands län, pekar på att åtminstone vad beträffar dessa två län denna oro i stort — jag höll på att säga helt — är ogrundad. Jag gör dock den reservationen att vi endast under en mycket kort tid haft möjlighet att studera detta. Jag vill dock framhålla att det samarbete som har etablerats mellan trafikplaneringsutredningen, som tillhör mitt departement, och länsstyrelserna i de båda försökslänen har varit mycket fruktbärande. Arbetet har hittills omfattat bl.a. inventering av olika trafikalstrande faktorer, kartläggning av transportförsörjningssystem i länen, transportströmmar och bedömning av de målsättningar som krävs i fråga om tillfredsställande transportförsörjning. Vad jag nu sagt innebär alltså att den dominerande rollen i trafikplaneringsarbetet kommer att spelas av länsstyrelserna, dock i mycket nära samverkan med kommunerna. De anvisningar som just nu förbereds inom utredningen för att kring årsskiftet gå ut till samtliga länsstyrelser avser i första hand det inventerande skedet, vilket beträffande Norrbottens och Östergötlands län redan ligger bakom oss. I försökslänen har det skedet visat sig betyda mycket omfattande arbete för länsstyrelserna, medan kommunerna hittills inte har engagerats i samman utsträckning. Tyngdpunkten i planeringsarbetet ligger därmed, i detta skede, på länstyrelsenivå. Eftersom tyngdpunkten ligger på länsstyrelserna och dessa i sin nya utformning också är sammansatta med parlamentariker, har man ett utomordentligt tillfälle att redan på länstyrelsenivå följa detta även ur kommunernas synpunkt. I Norrbottens län har vi nu, herr Mattsson, efter ett år kommit i det läget att det har funnits anledning och varit rätta tillfället för trafikplaneringsutredningens folk hos mig att åka upp till Luleå — i det ena fallet — och sätta sig en heldag med representanter för länsstyrelsen och för samtliga kommuner i länet. Dessa har kallats till det sammanträdet just därför att man har ansett det vara rätt tillfälle att ta med dem för diskussion och lämna alla de klargörande informationer som kommunerna behöver för det fortsatta arbetet. Jag har låtit mig informeras om det sammanträdets förlopp — det ägde rum för bara ett par veckor sedan. Enligt samstämmiga rapporter visade det sig att det har varit mycket bra genom att kommunernas representanter fått erforderlig tid för att ställa alla de frågor de har velat ställa — säkert också bl.a. de frågor som herr Mattson i Skee har ställt här — och också fått informationer om sin roll i det fortsatta planeringsarbetet i dessa län. Så kommer det alltså att gå till, herr Mattsson, efter ett års försöksverksamhet i två län, om det inte finns någon annan rutin som visar sig bättre; det är kanske möjligt att vi kan hitta en ännu mer förfinad form för det här arbetet när vi sätter i gång i alla andra län. Med det anförda har jag bara velat konstatera hur man arbetat i de två län som vi har en liten men dock erfarenhet från, och jag har också velat visa på kommunernas roll i det sammanhanget. Herr Mattsson i Skee, som har gått igenom pressmeddelanden och mycket annat i dessa sammanhang, känner väl till att det är sagt att vi fram till 1974 bör ha klarat ut hur ett stomlinjenät skall se ut för hela landet, hur kostnaderna skall fördelas, vad det skall få kosta, hur trafiken skall utformas osv. Kostnadsaspekten är naturligtvis viktig tillsammans med alla andra faktorer.

Fru talman! Jag ställde dessa frågor med motiveringen att jag finner det angeläget att kommunerna kommer med i denna planering på ett tidigt skede; visserligen har kommunerna arbetat i mer lokalt begränsad omfattning, men det finns ändock kommuner som har en mycket omfattande verksamhet i trafikfrågor. Jag har alltså ställt frågorna därför att jag tycker att det är en viktig och angelägen sak som nu tagits upp — och ett viktigt uppdrag som lämnats till länsstyrelserna. Jag anser att det gäller att utnyttja den kunskap som finns hos kommunerna för att få så bra resultat som möjligt. Jag hoppas att det också ges möjlighet för de olika länsstyrelserna att vara flexibla i sitt arbete och finna de samarbetsformer med kommunerna som kan vara riktiga. Förhållandena är dock väsentligt annorlunda, de varierar från län till län. Jag skall inte ta upp någon mer ingående diskussion om detta, ty jag tycker att vi har använt många timmar i dag för att diskutera trafikfrågor. Låt mig bara konstatera att jag inte fått något svar på den första frågan i min interpellation, och den var ändå koncist utformad.

Fru talman! Herr Hallgren har frågat mig om jag är beredd att framlägga förslag om tillsättandet av en ständigt fungerande haverikommission för handelsflottan som får till uppgift att utreda fartygshaverier i svenska farvatten, hamnar och varv. Frågan om en permanent haverikommission för handelsflottan har förutom av herr Hallgren nyligen aktualiserats genom framställningar till kommunikationsdepartementet från Svenska fartygsbefälsföreningen och Svenska sjöfolksförbundet. Remissbehandlingen av dessa framställningar är ännu inte avslutad, och jag will avvakta remissyttrandena och beredningen i övrigt av ärendet innan jag redovisar något ställningstagande i denna fråga.

Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret, även om det inte ger något klart besked om huruvida han är positivt inställd till tillsättandet av en haverikommission för handelsflottan eller inte. Det förhållandet att Svenska fartygsbefälsföreningen och Svenska sjöfolksförbundet gjort en framställning om samma sak hindrar enligt min uppfattning inte kommunikationsministern från att deklarera sin uppfattning i ärendet. Kommunikationsministern säger att remissbehandlingen i frågan inte är avslutad och att han avvaktar remissyttrandena och beredningen i övrigt av ärendet innan han vill redovisa sitt ställningstagande. Detta kan i och för sig accepteras, men jag hade väntat mig ett positivt svar. I min interpellation har jag hänvisat till en fartygsbrand på det danska fartyget M/S Poona vilken inträffade den 15 juli i år, då fartyget låg i Lundbyhamnen i Göteborg och lastade. Olyckan krävde tre dödsoffer. Två stuveriarbetare omkom omedelbart, och fartygets överstyrman avled några dagar senare på grund av de mycket omfattande brännskador som han ådrog sig vid fartygsbranden. Ytterligare sju stuveriarbetare skadades. En del av besättningsmännen fick också omfattande skador, och en kranmaskinist skadades också allvarligt. Många av stuveriarbetarna fick också sina personliga tillhörigheter uppbrända eller förstörda på annat sätt i samband med fartygsbranden. Lämpligheten av att det skall tillkomma yrkesinspektionen att utreda fartygshaverier måste enligt min uppfattning starkt ifrågasättas. Det är ju av yttersta vikt att ett fartygshaveri utredes snabbt och att orsakerna offentliggöres snabbt, och det just i anledning av att man måste vidta åtgärder för att förebygga ett upprepande. De ansvariga myndigheter och intresseorganisationer som kan anses ha för avsikt att ingripa snabbt förhindras genom att man förfar på det sätt som jag redogjort för i min interpellation. Det är ett belysande exempel på den olämpliga ordningen. Jag vill bara konstatera att ännu i dag när vi behandlar detta ärende har inte vare sig Sjöfolksförbundet eller Svenska transportarbetareförbundet erhållit någon rapport från yrkesinspektionen, trots att man gjort flerfaldiga påstötningar. Jag uttalar mig i och för sig inte kritiskt mot yrkesinspektionen utan pekar bara på en olämplig ordning. På grund av de förhållanden jag redovisat är ersättningsfrågorna fortfarande oreglerade. Försäkringsbolagen hänvisar till att någon rapport från yrkesinspektionen inte har färdigställts och att man därför inte kan ta ställning till vare sig vållandeeller ansvarsfrågorna. Det har snart förflutit fem månader sedan olyckan inträffade. De som har lidit skada eller på annat sätt har drabbats av förluster väntar fortfarande på att få sina skadeståndskrav reglerade. Då det gäller förebyggande åtgärder har olika organisationer varit tvingade att agera utan att invänta rapport från yrkesinspektionen. Som exempel kan nämnas att hamnarbetarfackföreningen i Göteborg vid ett par tre tillfällen efter det olyckan inträffade har tvingats ingripa och stoppa lastningar av samma slag som orsakade katastrofen på M/S Poona. Jag har förståelse för att yrkesinspektionens arbete kan bli försenat på gund av för hög arbetsbelastning, men i detta fall har utredningen fördröjts av andra orsaker. Det har hållits en sjöförklaring i Köpenhamn. Den hölls dock efter det att yrkesinspektionen enligt egna uppgifter var klar med sin utredning. Vid sjöförklaringen framkom en uppfattning att antändningen med sannolikhet hade orsakats av oförsiktighet med eld i lastrummet. Någon av stuveriarbetarna eller besättningsmännen skulle alltså ha varit oförsiktig med eld och orsakat olycksbranden. Dessa antaganden tillkännagavs i en artikel i Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning. Yrkesinspektionen har givit klart besked i detta fall. Den har meddelat att det varit nödvändigt att avvakta vad som sades vid sjöförklaringen och att det var en av orsakerna till att den tidigare utlovade rapporten blev fördröjd. Huruvida avsikten har varit att ändra innehållet i den redan färdiga rapporten eller att företa ny undersökning eller utredning låter jag vara osagt — det kan ingen uttala sig om eftersom yrkesinspektionen inte klart har angivit det. En sak är emellertid klarlagd. Vid det första förhör som hölls med vittnen dagen efter olyckan — där jag för övrigt själv var närvarande — framkom inga som helst påståenden om att katastrofbranden skulle ha orsakats av vårdslöshet med eld i lastrummet. Uppfattningen om orsaken till katastrofen var samstämmig hos samtliga tillkallade experter: det fanns skadat gods, bestående av natriumklorat och rapsolja, och innehållet i de båda fat som hade gått sönder hade sammanblandats. Den tekniska expertis som uttalade sig sade att detta hade ett klart samband med olyckan och att en självantändning hade uppstått. För övrigt tillfrågades i efterhand de som hade varit i lastrummet om de hade något minne av att någon hade rökt där. Därvid meddelades enstämmigt att ingen i lastrummet hade använt vare sig cigarretter, annat rökverk eller öppen eld i någon form. Det är således en efterhandskonstruktion, något som senare framkommit. Det är givetvis ett redarintresse att få fram en syndabock som inte är anställd hos eller på annat sätt representerar rederiet. Och vad vore väl lämpligare ur redarsynpunkt än att få fram en stuveriarbetare som vållande och därmed slippa allt ansvar, både moraliskt och ekonomiskt? Att yrkesinspektionen är inne på samma tankegångar kan heller inte uteslutas, att döma av dess handlande i det här sammanhanget. Yrkesinspektionen avvisade både Svenska sjöfolksförbundets och Svenska transportarbetareförbundets framställningar om deltagande i utredningen. Huruvida detta förfarande är juridiskt riktigt eller ej vill jag inte uttala mig om. Jag finner det i alla händelser egendomligt och otillfredsställande ur de ombordanställdas och hamnarbetarnas synpunkt att de inte fick vara med och utreda den här frågan. Fru talman!

Det talas så mycket om insyn och medbestämmande i dagens samhälle. Det är därför helt på sin plats att en ständigt fungerande haverikommission för handelsflottan — som skall ha till uppgift att utreda fartygshaverier i svenska farvatten liksom haverier som drabbar fartyg liggande i svenska hamnar eller på varv — också får arbetarrepre sentation. Det anser jag vara en mycket viktig detalj. Jag hade varit väsentligt mera nöjd med kommunikationsministerns svar, om han åtminstone hade sagt sig vara positiv till de frågeställningar som jag här har aktualiserat och att han också uttalat detta i sitt svar. Jag anser inte att den beredning och det remissförfarande som nu har kommit i gång skulle lägga något hinder i vägen för det. Fru talman! Efter vad jag nu har sagt hoppas jag att kommunikationsministern delar min mening att det är nödvändigt med en haverikommission för handelsflottan och att de ombordanställdas, hamnarbetarnas och i förekommande fall också varvsarbetarnas fackliga organisationer bör bli representerade i en sådan kommission.
Fru talman! Jag vill bara göra det förtydligandet att mitt svar självfallet inte bygger på att den här frågan inte skulle prövas förutsättningslöst när remissyttrandena och beredningen i övrigt av ärendet är klara. Det är en mycket allvarlig fråga som herr Hallgren tar upp och som också Transportarbetareförbundet och Fartygsbefälsföreningen har aktualiserat, därom får inga delade meningar råda. Jag tror emellertid, herr Hallgren, att vi kan vara överens om att inte alltför lång tid skall behöva gå innan vi på nytt kan ta upp frågan utifrån det som då har skett med de framställningar som har kommit från de organ jag här har nämnt. Oavsett vid vilken tidpunkt vi har de papperen på bordet tror jag därför att vi skall kunna sätta oss ner och värdera ut det mest positiva som är möjligt ur detta.
Fru talman! Jag är ganska nöjd med vad kommunikationsministern senast sade. Det är klart att det innebär ett fall framåt bl.a. när kommunikationsministern säger att man skall skynda på med den här saken. Emellertid vill jag ställa en ytterligare fråga. Det är ju glädjande om det inte inträffar någon som helst fartygskatastrof den närmaste tiden, men man kan aldrig veta. Vid lastningen av fartyg förekommer numera kemikalier av sådant slag som vid sammanblandning med annat gods, exempelvis vegetabilisk olja som i det här fallet, ökar riskerna. Vi får därför inte bortse ifrån att det faktiskt kan inträffa en ny katastrof vilken dag som helst. Skall då utredningen, när man ännu inte har tagit ställning i den förra frågan, föras på samma sätt? Jag tycker att man redan nu borde uttala att förfaringssättet när det gällde M/S Poona under inga omständigheter får upprepas. Varje man på det fartyget som har ersättningsanspråk väntar fortfarande på ställningstagandet till dessa. Det har fördröjts på grund av en enligt mitt sätt att se felaktigt förfarande när det gäller att utreda sådana här ärenden.

Fru talman! Herr Carlström har frågat mig dels om jag anser att SJ:s möjligheter att tillvarata järnvägarnas fördelar ur samhällsekonomisk synvinkel är tillfredsställande, dels om jag kan lämna besked huruvida nedläggningen av persontrafiken på linjen Älmhult — Sölvesborg får anstå till dess arbetet med den regionala trafikplaneringen slutförts. Med anledning av den första frågan vill jag till att börja med helt kort erinra om vad jag i åtskilliga andra sammanhang uttalat, nämligen att SJ:s möjligheter att hävda sig på transportmarknaden successivt har förbättrats sedan tillkomsten av 1963 års trafikpolitiska beslut. Trafikpolitiken måste dock ständigt följas upp och anpassas till utvecklingen för att uppnå en från samhällsekonomisk synpunkt rimlig fördelning av transportuppdragen mellan de olika trafikslagen. I bl.a. detta sammanhang kan det landsomfattande regionala trafikplaneringsarbetet väntas få stor betydelse. Målsättningen för detta arbete kan sägas vara att för varje region få fram ett planeringsunderlag, som ger de olika statliga, kommunala och enskilda trafikintressena ännu bättre möjligheter än tidigare att utforma trafikservicen på ett sätt som tillvaratar de olika trafikgrenarnas och transportföretagens marknadsoch kostnadsmässiga förutsättningar. Vad gäller den speciella frågan om transporter av karosseridelar mellan Olofström och Göteborg för AB Volvos räkning kan följande konstateras. Fram till våren 1971 omfattade angivna transporter ett godståg om 25—30 vagnar per dygn. Därefter ändrades produktionen vid Volvo/Olofströmsverken temporärt i samband med en ombyggnad av verkstaden, och transportbehovet minskade till ungefär hälften eller 12—13 vagnar per dygn. De fraktavtalsförhandlingar som i samband därmed upptogs mellan SJ och Volvo resulterade i att SJ inte kunde behålla Volvo som godskund för de då aktuella transporterna. Anledningen härtill var främst att enhetskostnaden för SJ per transporterad vagn inte minskade i proportion till den minskade godskvantiteten. Att köra ett tåg om 12—13 vagnar kostar nämligen i stort sett lika mycket som att köra ett dubbelt så långt tåg. När det gäller transport på långtradare är kostnaderna rörligare och mera proportionella mot fraktad kvantitet, varför Volvo fann denna lösning ekonomiskt förmånligare än SJ:s frakterbjudande. Den uppkomna situationen får alltså ses som en följd av en normal affärsmässig uppgörelse mellan två företag. När ombyggnaden av verkstaden i Olofström beräknas vara klar år 1974 kan produktionskapaciteten och transportbehoven vid Volvo/Olofströmsverken väntas öka igen, vilket gör att SJ då bör ha goda möjligheter att åter konkurrera om dessa transportuppdrag. Herr Carlström har slutligen tagit upp frågan om persontrafiken på linjen Älmhult—Sölvesborg. Jag vill erinra om att regeringen lämnat SJ tillstånd att lägga ned ifrågavarande persontrafik. Till regeringens tillstånd knöts flera villkor. Bl. a. måste frågan om en tillfredsställande ersättningstrafik lösas. Först därefter kan tidpunkten för nedläggningen bestämmas.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Innehållet i svaret gav knappast de upplysningar jag hade väntat i det konkreta fallet vad gäller godstransporterna mellan Olofström och Göteborg för AB Volvos räkning. Statsrådet påpekar att trafikpolitiken måste anpassas till utvecklingen för att man skall uppnå en från samhällsekonomisk synpunkt rimlig fördelning av transportuppdragen mellan de olika trafikslagen. Ja, det håller jag helt med om — samhälleligt sett är det helt riktigt, men jag tror inte det är samhälleligt riktigt att SJ genom för hårt tillämpade principer beträffande fraktsatserna, som knappast får rubbas, utplånar sig självt i konkurrens med andra trafikanter. Kan inte SJ hävda sig i konkurrensen med bilarna när det gäller systemtransporter över långa sträckor, så vet jag inte när SJ kan hävda sig. Den aktuella transportlängden är ca 320 km och godsmängden är obetydligt avvikande dag från dag. Vissa godsslag har alltsedan Volvodetaljer började pressas i Olofström 1927 biltransporterats till Göteborg och jag hoppas att så måtte ske även i fortsättningen, detta inte minst för att skapa trygghet för de människor som sysselsätts inom transportnäringen i det berörda området och med vetskap om att transporterna sker till befraktarens fulla belåtenhet. Men den del av Volvogods som tidigare järnvägsbefordrats har onekligen medfört en ytterligare belastning på landsvägsnätet, som knappast kan anses försvarlig med hänsyn till den standard vägarna befinner sig i för närvarande. En utbyggnad av vissa vägar i framför allt Kristianstads län blir en tvingande nödvändighet inom en snar framtid, och jag hoppas att denna utbyggnad kommer till stånd utan ytterligare tidsutdräkt. Statsrådet Norling säger i sitt interpellationssvar att när transportbehovet ökar efter färdigställandet av de nya fabrikslokalerna bör SJ ha goda möjligheter att åter konkurrera om transportuppdragen. Ja, det får vi hoppas. Jag anser emellertid att SJ under mellantiden, och för att inte ta risken att helt förlora en stor kund, redan nu borde reducerat fraktsatsen till en sådan nivå att man fått behålla transportuppdraget. Jag vet att frakterna från Olofströms station gav inkomster på mellan 6 och 7 miljoner kronor under föregående år och Volvotransporterna var den helt dominerande intäktsposten. Det har också sagts att kostnadsökningen för Volvos del, om man skulle fortsatt att järnvägstransportera varorna med nuvarande produktionskapacitet, skulle ha blivit ett par hundra tusen kronor. Större var inte mellanskillnadsbeloppet. Det blir ungefär 3 procent. Den reduceringen anser jag att SJ skulle kunnat göra för att sedan successivt få ökad transportmängd vartefter produktionen ökade. I samband med byggandet av de nya fabrikslokalerna planerade man att dra fram ett järnvägsspår; detta skulle ske i AMS :s regi i samband med byggandet av diverse andra objekt — vägar o. d. — men eftersom det icke var aktuellt med järnvägstransporter inom de närmaste åren kom spåret icke till stånd. Vem som skall betala spåret, om det någon gång byggs, är oklart, men antingen blir det väl SJ eller Volvo. Oavsett vem som betalar spåret måste det dock bli en kostnad som skall täckas av frakterna. I det läget kanske det blir så att biltransporterna även efter utbyggnaden kan hävda sig i konkurrensen med SJ, och då blir SJ av med kunden helt och hållet. Men vägarna får belastningen i stället. Jag tror knappast att detta kan betraktas som samhällsekonomiskt tillfredsställande, speciellt i dessa tider när man försöker eliminera trafikolycksfallen och riskerna i mesta möjliga mån samtidigt som man också har blicken riktad på miljöfrågan. Så vill jag något beröra frågan om persontrafiken på bandelen Älmhult—Sölvesborg. Där säger statsrådet i sitt svar att SJ har fått regeringens tillstånd att lägga ned persontrafiken när man löst ersättningstrafiken tillfredsställande. Förmodligen anser inte SJ att man ännu lyckats med det — i annat fall hade väl persontrafiken redan varit nedlagd. SJ har frågat länsstyrelsen, och länsstyrelsen har tillsatt en särskild utredningsgrupp i det speciella ärendet. Vad länsstyrelsen kommer fram till i sitt svar är ännu oklart, men jag vet att utredningsgruppen anser att man bör tillåta samordning mellan de olika institutioner som nu sköter förbindelserna på ett sådant sätt att det blir möjligt att samåka med skolskjutsar, arbetarbussar som kör för industrins räkning och övriga bussar, som normalt trafikerar området. Att förbindelserna blir sämre efter en järnvägs indragning är ett känt faktum, men givetvis får man inte heller bortse från kostnadsfrågan för järnvägens del. Det framstår således allt tydligare att godstransporterna borde ha fått vara den stora grundintäkten, och så kunde persontrafiken blivit ett komplement till dem. Nu är risken överhängande för hela banans existens, eftersom ekonomin urholkats på ett förödande sätt. Jag hoppas dock att statsrådet Norling har sina blickar riktade på just denna bandel och det transportbehov av gods och människor som där finns. Med detta, fru talman, ber jag än en gång att få tacka för svaret på min interpellation.

Fru talman! Herr Eriksson i Ulfsbyn har frågat mig om jag avser att skyndsamt vidta åtgärder i syfte att påskynda arbetet med den kommunala beredskapsplanläggningen. Lagen om kommunal beredskap tillkom genom beslut av 1964 års riksdag. Enligt lagen åligger det kommunerna att redan i fredstid vidta de förberedelser som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret under beredskap och krig. Om länsstyrelsen förordnar att förberedelserna skall redovisas i en särskild plan och planen sedan godkänns av länsstyrelsen, får kommunen statsbidrag till sina planlägg ningskostnader. Statsbidrag kan också utgå till vissa reservanordningar för gas-, vattenoch elektricitetsförsörjningen m.m. Innan planläggningen av den kommunala beredskapen kunde börja behövdes närmare anvisningar från de många centrala myndigheter som är berörda av planläggningen. Arbetet med att utforma dessa anvisningar visade sig vara mycket omfattande och tidskrävande. Det leddes till en början av en särskild samordningsdelegation som tillsatts av totalförsvarets chefsnämnd. Den 1 juli 1967 övertogs de centrala samordningsuppgifterna av ett nyinrättat organ, riksnämnden för kommunal beredskap. Riksnämnden överlämnade i februari 1968 vissa överslagsberäkningar om de totala kostnaderna för planläggningen av den kommunala beredskapen. Dessa beräkningar visade att det var nödvändigt att närmare studera den kommunala beredskapens kostnadssida innan planläggningen fick starta över hela landet. Detta ansågs lämpligen kunna ske i samband med en provplanläggning i ett begränsat antal kommunblock. I mars 1968 fick riksnämnden Kungl. Majts uppdrag att verkställa provplanläggningen och att inkomma till Kungl. Maj:t med en beräkning av statsbidragskostnaderna för att genomföra och vidmakthålla en kommunal beredskapsplanläggning. Nämnden redovisade uppdraget i en promemoria i maj 1970. Av denna framgår bl.a. att kostnaderna kunde begränsas avsevärt i jämförelse med tidigare överslagsberäkningar. I anslutning till provplanläggningen har en översyn skett av de anvisningar som tidigare utfärdats av riksnämnden och av övriga centrala myndigheter. Denna översyn, som visade sig oväntat tidsoch arbetskrävande, blev färdig strax före sommaren i år. Jag kan hålla med herr Eriksson om att det tagit ganska lång tid innan förberedelserna för den kommunala beredskapsplanläggningen blivit klara. Som jag redan nämnt har det emellertid visat sig mycket tidsoch arbetskrävande att få fram de anvisningar av olika slag som varit nödvändiga. Genom den provplanläggning som ägde rum under åren 1968-1970 har man vidare lyckats få ett helt annat grepp över planläggningens kostnadssida än tidigare. Provplanläggningen har också gett värdefulla erfarenheter om den metodik som bör användas vid planläggningen. Oaktat en riksomfattande kommunal beredskapsplanläggning ännu inte kunnat genomföras har en viss höjning av beredskapen ägt rum. De för totalförsvaret tillgängliga resurserna av personal, lokaler och utrustning fördelas sålunda numera efter grunder som är gynnsammare för kommunerna än tidigare, och på olika planeringsnivåer har man tvingats att tränga in i den kommunala beredskapsplanläggningens problem. Det är vidare att märka att planläggningen ej legat helt nere under de år som gått. Omkring 25 kommuner har planlagts — huvudsakligen i samband med provplanläggningen — och fått sina planer godkända av länsstyrelserna. Bland dem återfinns ett tiotal av våra största kommuner som Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Norrköping och Helsingborg. Och för en tid sedan inleddes — med anlitande av de statsbidragsmedel som finns tillgängliga på anslaget till bidrag till kostnader för kommunal beredskap — planläggningen i ytterligare ett fyrtiotal kommuner. Planläggningen i dessa kommuner beräknas vara klar före den 1 juli nästa år. Jag är helt ense med herr Eriksson om att den kommunala beredskapen är en viktig del av vårt totalförsvar. Kostnaderna för den kommunala beredskapen kan emellertid inte ses isolerade utan måste vägas mot och ses i samband med utgifterna för övriga delar av vårt totalförsvar. Hur stort utrymme som vid denna avvägning kan tilldelas den kommunala beredskapen för tiden efter utgången av löpande budgetår övervägs under det nu pågående budgetarbetet. Jag vill slutligen tillägga att det måste anses mindre lämpligt att nu samtidigt sätta i gång planläggningen för alla de ca 120 färdigbildade kommuner som ännu inte påbörjat någon planläggning. Det måste nämligen vara rationellt att som biträde åt kommunerna försöka utnyttja expertis med erfarenhet från den tidigare planläggningen. Detta kräver ett successivt utnyttjande av en lämpligt avpassad kader av experter som är intresserad av uppgiften under åtminstone några års tid och inte bara tillfälligt.

Fru talman! Jag vill tacka civilminister Lundkvist för svaret på min interpellation. Glädjande nog tycks civilministern vara ense med mig om att den kommunala beredskapen är en viktig del av vårt totalförsvar. Med sina omfattande fredsuppgifter — av vilka en stor del bör upprätthållas även under civilförsvarsberedskap — och sina betydande personella och materiella resurser representerar kommunerna förvisso en viktig del av landets potentiella försvarskraft. Flertalet kommuner berörs ju av planläggningen för utrymning och inkvartering. Även i andra avseenden berörs de av eller påverkar totalförsvarsplanläggningen. Kommunerna utgör härigenom vitala komponenter i landets totalförsvar. I sitt svar framhåller civilministern att de för totalförsvaret tillgängliga resurserna av personal, lokaler och utrustning numera fördelas efter grunder som är gynnsammare för kommunerna än tidigare. Detta är en sanning med modifikation. Från totalförsvarssynpunkt är det angeläget att kommunernas fredsförvaltning — med dess organisation samt dess personella och materiella resurser — inom totalförsvarets ram anpassas till de förhållanden, som bedöms råda under civilförsvarsberedskap. Endast genom planläggningsförordnande med efterföljande granskning och godkännande av beredskapsplanerna kan länsstyrelsen och andra totalförsvarsmyndigheter få en uppfattning om kommunernas möjligheter att lösa sina uppgifter under civilförsvarsberedskap. I sin utredningspromemoria framhöll riksnämnden bl.a. att planläggningen bör genomföras i huvudsak för färdigbildade storkommuner och med anlitande av särskild expertis, s.k. planläggningsledare. Enligt uppgift har de 40 kommuner som planläggs innevarande budgetår engagerat sammanlagt ett 25-tal planläggningsledare. På grund av den begränsade medelstilldelningen — 900 000 kronor mindre än äskat — och den därav betingade prioriteringen kan en del av dessa inte utnyttjas i full utsträckning, då en planläggningsledare erfarenhetsmässigt bör planlägga två eller flera kommuner samtidigt. Till yttermera visso står ett tiotal planläggningsledare med tidigare planläggningserfarenheter helt utan planläggningsobjekt. Den nu utbildade kadern av planläggningsledare skulle alltså kunna engageras i betydligt större utsträckning än som hittills måst ske. Den hårt begränsade medelstilldelningen har vidare resulterat i att det sju år efter lagens tillkomst finns länsstyrelser, som ännu inte fått någon erfarenhet av kommunal beredskapsplanläggning. Som exempel härpå kan nämnas Södermanlands, Kronobergs, Västernorrlands och Jämtlands län, samtliga med stora uppgifter, särskilt på inkvarteringssidan. Detta förhållande är anmärkningsvärt. Med viss tillförsikt hänvisade civilministern till att ett tiotal av våra största kommuner redan är planlagda. Att så kunnat ske är i första hand de ansvarskännande kommunernas förtjänst, då denna planläggning i flera fall kom i gång redan åren 1966 och 1967 mot bakgrund av lagen om kommunal beredskap. I några av dessa kommuner har för resten behov av revision av beredskapsplanerna under senare tid börjat framkomma. En fortsatt minskning av statsbidragen till kommunal beredskapsplanläggning — vilket kan förväntas ligga i farans riktning — skulle vara till men inte bara för ett rationellt utnyttjande av civilförsvarets enheter under beredskap och krig utan även för totalförsvarstanken, som bör ha sina djupaste rötter i kommunerna.
Fru talman! Utöver det som jag sade i mitt svar är det inte så mycket att tillägga. Vi är hänvisade till att hålla oss inom den kostnadsram som vi kan åstadkomma när det gäller den här typen av planläggning och jag vill betona att vi är angelägna om att i det här sammanhanget också hålla god kontakt med riksnämnden för att sörja för att de resurser som finns i form av planläggningsledare blir väl utnyttjade. Det är väl ändå någonting, föreställer jag mig, som alla kan vara överens om, nämligen att det skulle vara fel, om vi plötsligt skulle vidga våra ambitioner på planläggningen på ett sådant sätt att vi skulle få lov att öka antalet planläggningsledare och tvingas anlita folk som inte har den erfarenhet som vi i och för sig önskar. Jag föreställer mig att vi med hjälp av de resurser vi har, personellt och med de anslag vi kan komma att få, skall kunna genomföra den här planläggningen på sikt vilket både jag och herr Eriksson i Ulfsbyn betraktar som en angelägen uppgift.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för dessa ytterligare kompletteringar till svaret. Jag tror att i den här frågan, som delvis är komplicerad, är det lätt att fastna i detaljer, och jag skall därför i stället litet mer sammanfattande säga några ord om dessa problem. Med tanke på innehållet dels i min interpellation, dels i de kommentarer jag gjorde i mitt förra inlägg hoppas jag att statsrådet förstår att jag ser med oro på att takten i den fortsatta planläggningen av den kommunala beredskapen fortgår i långsammare takt än vad riksnämnden för kommunal beredskap förordat. Jag vill särskilt poängtera detta. påskynda arbete. påskynda arbetet med den kommunala beredskapsplanläggningen Vidare säger statsrådet här i debatten att kostnaderna för den kommunala beredskapen inte kan ses isolerade utan måste vägas mot och ses i samband med utgifterna för övriga delar av vårt totalförsvar. I den meningen, herr statsråd, är vi överens om vartenda ord. Med tanke på vad krigsmakten kostar oss är det mycket blygsamma belopp som äskas från riksnämnden för planläggning av den kommunala beredskapen, i runda tal ca 1/3 000 av vad krigsmakten kostar. Med den bilden för ögonen och med hänsyn till vad den kommunala beredskapen betyder som en del av vårt totalförsvar borde det ligga, tycker jag, inom möjligheternas ram att tilldela den kommunala beredskapen det utrymme som den verkligen behöver. Jag vet inte hur långt det pågående budgetarbetet har nått, men kan intentionerna och önskemålen från både interpellationen och den här debatten beaktas så mycket som möjligt då kan vi också med gott samvete än en gång slå fast att den kommunala beredskapen är en viktig del av vårt totalförsvar. Kedjan är ju inte starkare än den svagaste länken, och när det gäller vårt totalförsvar vore det olyckligt, om den svagaste länken skulle vara just den kommunala beredskapen.

Herr talman! Herr Hermansson i Stockholm har ställt följande frågor till statsministern: 1) Anser statsministern att sammanslagningen av Skandinaviska banken och Stockholms enskilda bank har ökat eller minskat möjligheterna att utveckla en ekonomisk och social politik i folkflertalets intresse? 2) Anser regeringen att åtgärder bör vidtas för att bryta storfinansens maktställning? Vilka är i så fall dessa åtgärder? 3) Avser regeringen att framlägga förslag om förstatligande av de stora privata affärsbankerna? Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande och jag vill svara följande på frågorna i den ordning de framställts: 1) Sammanslagningen av Stockholms enskilda bank och Skandinaviska banken har ingen inverkan på utvecklingen av ekonomisk och social politik i vårt land. 2) Den ständiga, fortgående demokratiseringen och utvecklingen i vårt samhälle som det kommer till uttryck genom beslut i denna riksdag är en garanti för att ingen enskild grupp kan handla mot folkflertalets vilja. 3) Något sådant förslag förbereds inte.

Herr talman! Det finns två sätt att kommentera finansministerns svar. Det som ligger närmast till hands är att säga: Jaså! — Eftersom detta kanske förefaller oartigt, då finansministern lagt ned stor möda på att grundligt analysera de frågor som jag tagit upp i min interpellation, skall jag ge den andra möjliga kommentaren. Jag tackar alltså för svaret. När man ställer frågor av denna typ till regeringen, väntar man sig ju inga nya, sensationella politiska besked. Vad man kan få något belyst är i stället dels regeringens verklighetsuppfattning, dels dess allmänna ideologi. I båda dessa avseenden är herr Strängs svar utomordentligt avslöjande. bank utgör den största fusion som förekommit i Sveriges ekonomiska historia. Det handlar inte endast om en sammanslagning av två av de största affärsbankerna. Var och en av dessa banker utgör ett centrum kring vilket ett starkt finanskapitalistiskt block är uppbyggt. Sammanslagningen av bankerna innebär samtidigt en förening av de två största industriella furstendömena i landet till ett mäktigt finansimperium. Den nya Skandinaviska enskilda banken får styrelseledamöter i 34 av de 50 största privata företagen. Den får styrelseledamöter i de tre största privata försäkringskoncernerna. Till Skandinaviska enskilda banken kommer att vara knutna de största investmentbolagen liksom de största finansieringsbolagen och finansinstituten. Tillsammans med Svenska handelsbanken kommer Skandinaviska enskilda banken att ha 66 procent av de egna fonderna och 61 procent av omslutningen i samtliga affärsbanker. Enskilda banken—Wallenberg—Skandinavbanken—Custos/Säfveångruppen kommer att genom aktieinnehav ha intressen i företag med sammanlagt 270 000 anställda i Sverige och ca 200 000 i utlandet. Till den nya storbanken kommer att vara knuten en majoritet av de 17 ägargrupper som koncentrationsutredningen sammanställt. Koncentrationen och centralisationen av kapitalet tar ett språng i sin utveckling. För att som finansministern kunna hävda, att sammanslagningen av Stockholms enskilda bank och Skandinaviska banken inte har någon som helst inverkan på möjligheten att utveckla en ekonomisk och social politik i folkflertalets intresse, måste man hysa åsikten att den ekonomiska maktkoncentrationen över huvud taget inte har någon betydelse. En sådan åsikt är inte ens borgerlig, den är uppenbart orimlig. Skall man nödvändigt placera den politiskt så står den till höger om även centerns och folkpartiets representanter i näringsutskottet. I det program för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti som antogs 1948 heter det: ”Ännu mera framträdande än anhopningen av rikedom är koncentreringen av den ekonomiska makten. Även där äganderätten är delad ut i något vidare kretsar, samlas makten att bestämma över kapitalets förvaltning i ett fåtals händer, medan flertalet för sin bärgning blir beroende av de beslut, som detta fåtal fattar på grundval av sitt enskilda intresse eller sitt enskilda omdöme om vad samhällets intresse kräver. I detta beroende har de arbetande massornas otrygghet sin rot.” Och i 1960 års program för samma parti heter det: ”Den ekonomiska maktkoncentrationen i enskilda händer är oförenlig med den demokratiska jämlikhetens principer. Enskilda ekonomiska intressen uppträder som en maktfaktor i den politiska kampen. De söker påverka opinions bildningen och den politiska utvecklingen i syfte att bevara och vidga fåtalets privilegier. —— — Alltjämt saknas en effektiv demokratisk kontroll över näringslivets maktpositioner.” Dessa satser är en bitande polemik mot finansministerns svar under punkt 2, där han hävdar ”att ingen enskild grupp kan handla mot folkflertalets vilja”. En av medlemmarna i den kommission som utarbetade det senast citerade programmet hette — Gunnar Sträng. Betyder hans svar i dag att tiden nu anses mogen för en ny programrevision som ur programtexten för det socialdemokratiska arbetarepartiet bortraderar också storfinansen, sedan tidigare såväl den kapitalistiska utsugningen som klasskampen och socialismen i egentlig mening har suddats ut?

Man kunde säga, för att använda en under den senaste tiden flitigt brukad term : Herrar Svanberg och Sträng i högerburen. Än en gång tack för de upplysande svaren, herr finansminister!
Herr talman! Interpellanten fattade sig ju föredömligt kort i sitt inlägg. Jag hade egentligen för avsikt att avlyssna utskottets ledamöter innan jag tog ordet i sedvanlig ordning, om jag skulle anse det vara erforderligt, men jag vill replikera herr Hermansson i Stockholm på en punkt.

Jag måste säga att jag föredrar att kredittjänsterna — med den nyckelfunktion de har i det moderna ekonomiska livet — fullgörs av en svensk bank i stället för av banker med andra nationalitetsstämplar.

Så länge vi har ett fritt demokratiskt samhälle har denna församling enligt min mening alla möjligheter att hålla erforderlig kontroll över hur bankväsendet fungerar i folkhushållets tjänst. För det ändamålet finns också ett speciellt organ som dagligen följer verksamhetens utveckling, ett organ som under de senaste åren har fått mycket kraftigt förstärkta resurser. Vi har till yttermera visso placerat respektabla personer, några av dem tillhörande den här församlingen, som allmänna ombud i bankerna. Och vägen är inte längre till finansministern än att om samhällets representanter skulle komma till uppfattningen att det pågår någonting som inte är önskvärt, sett ur det allmännas synpunkter, så har de möjlighet att relativt snabbt tala om detta för regeringen och dess finansminister.

Herr talman! Jag vet inte i vilka kretsar herr finansministern umgås, och det är inte min sak, men den helt befängda teorin att sammanslagningen av Skandinaviska banken och Stockholms enskilda bank skulle vara ett första steg till en socialisering av bankväsendet har i varje fall inte trängt ut till offentligheten. Där skulle den, såvitt jag förstår, ha mötts med rätt stort löje. Finansministern säger att det inte heller rör sig om någon konsolidering av storfinansen. Han avvisar båda de så att säga ideologiska tolkningarna av denna sammanslagning och menar att det är en ganska vardaglig händelse, en vardaglig affärstransaktion, som han uttryckte det. Nåja, det beror litet grand på anspråken på vardaglighet och vardagliga affärstransaktioner. I varje fall har det såvitt jag kunnat finna inte tidigare i Sveriges ekonomiska historia förekommit en fusion av en sådan omfattning som den vi här har att göra med. Jag tror att det är väsentligt att se inte bara på sammanslagningen av de bägge bankerna i och för sig, vilket redan det är en affär på en miljard kronor och berör mellan 6 000 och 7 000 anställda. Man måste också beakta det stora inflytande som var och en av dessa banker redan har, vilket kartlagts på flera håll, nu senast av koncentrationsutredningen. Vi vet att såväl kring Enskilda banken och familjen Wallenberg som kring Skandinaviska banken och dess holdingbolag har det uppbyggts mycket stora industriella imperier, finansimperier med en utomordentlig makt såväl inom svensk ekonomi som över företag i utlandet. Man måste se hela summan av denna maktstruktur och den sammanslagning som här äger rum för att man skall förstå den verkliga innebörden av vad som sker. Det är alltså till en sådan sammanslagning som regeringen här vill att riksdagen skall medverka, och det är till denna medverkan som vi för vår del sagt ett bestämt nej. Det skulle vara intressant om finansministern kunde ytterligare något utveckla sina synpunkter på att detta är en vardaglig affärstransaktion, ty som jag har fattat saken är det någonting rätt enastående i svenskt ekonomiskt liv som håller på att ske.

Herr talman! I och för sig finns det ingen anledning att ta till några övertoner i denna debatt. Det är sällan man har anledning till det. Däremot tror jag att det finns anledning att diskutera denna fråga i sak, försöka väga föroch nackdelar och se vad det egentligen är som håller på att hända i denna del av det svenska näringslivet. Herr talman! Jag vill först ta upp koncentrationen i vårt samhälle ur allmän synpunkt. Koncentration av makt och inflytande, sammanfösning av människor till allt större produktionsenheter på allt större orter har ju under ganska lång tid varit detsamma som höjden av klokskap i vårt samhälle, någonting som i varje fall inte utan vidare bör ifrågasättas. Som jag uppfattar det är inte situationen densamma i dag. Man börjar verkligen ifrågasätta den mycket långtgående koncentration som vi mer och mer får i det svenska näringslivet, den långtgående koncentration som i 7 anledning av detta pågår till ett fåtal orter och regioner i vårt land. Följden av koncentrationsprocessen har blivit en koncentration av makt till ett fåtal personer och dessutom hos allt fler en känsla av att man inte har någonting att säga till om — en maktlöshetskänsla. En regional obalans som innebär allt större skillnader i ekonomiska aktiviteter i olika delar av landet är en annan konsekvens. Denna s.k. utveckling är, som jag ser det, sannolikt vårt största jämlikhetsproblem. Den som framför sådana synpunkter anklagas ofta för att ”ha fått för sig att det är populärt att tala om decentralisering”. Så säger t.ex. den socialdemokratiske gruppledaren och norrbottningen Ingvar Svanberg i en Aftonbladsintervju den 1 december i år. Jag skall återkomma något till den senare. Ibland sägs det att möjligheten att balansera maktkoncentrationen i näringslivet har ökat betydligt genom att vi fått ett starkare samhälle, starkare fackliga organisationer osv. Från de stora företagens sida kan man naturligtvis också se koncentrationsutvecklingen som ett balansproblem, ett sätt att balansera det allt starkare samhället från deras utgångspunkt sett. Men vilka blir konsekvenserna för den enskilde? En och annan anser att balanserande maktkoncentrationer inte löser maktkoncentrationens problem — inte tillgodoser den enskildes inflytande i samhället och i näringslivet. Till dem som tycker så hör jag. Vad har nu detta att göra med den tilltänkta storbanken? En hel del som jag ser det. Ett fåtal personer i samhälle och näringsliv har fattat de reella besluten i detta sammanhang. Så blir det låsningar, efter hand allt fler. Till sist återstår bara dagens riksdagsbehandling med syfte att röja undan skattehindren för fusionen och så den bekräftande utannonserade extrastämman om några dagar. Om drygt 14 dagar är saken klar. Den största företagsfusionen någonsin i Sverige, mätt i pengar, är ett faktum. Konsekvenserna är svåröverskådliga, jag vill gärna erkänna det. Vi vet inte exakt vilka de blir. Men vi vet att många människor kommer att påverkas indirekt av samgåendet via de företag där de arbetar. Fusionen innebär nya möjligheter till förändringar i den svenska företagsstrukturen, nya sammanslagningar — strukturering som det brukar heta — av företag och aktieportföljer. Samarbetet kan öka mellan de strategiskt viktiga investmentföretagen Investor, Providentia, Export-Invest, Custos, Företagsfinans, Säfveån och allt vad de heter. Någon kanske tycker att detta är en svartmålning av själva beslutsprocessen, och jag vill gärna själv tro det. Riksdagsbehandlingen här i dag kan naturligtvis ändra förutsättningarna för samgåendet, ge möjligheter till mera eftertanke och debatt — jag vill understryka debatt i sakfrågan — om konsekvenserna av den här sammanslagningen av två av våra allra största bankenheter. Den som anser att strukturfrågorna inom det svenska bankväsendet inte är tillräckligt utredda — och det finns ju motionärer från socialdemokratin i det ärendet — kan rimligen inte stödja propositionen och dess förslag om skattebefrielse, som jag ser det. Koncentrationsutredningens arbete fortsätter efter betänkandet ”Kreditmarknadens struktur och funktionssätt” och dess kartläggning, som i varje fall 1968, då det kom ut, väckte berättigat intresse och som enligt näringsutskottet fortfarande utgör en god grund för bedömningar. En analys, baserad på denna kartläggning från koncentrationsutredningen, är att vänta i ett slutbetänkande. Eftersom regeringen en gång tillsatt koncentrationsutredningen och då de problem den har att behandla verkligen inte minskat med åren, borde väl regeringen också avvakta utredningens resultat. Eller är det verkligen på det sättet att denna strategiska sektor av det svenska näringslivet inte behöver en näringspolitisk målsättning? Detta är snarast en fråga till herr Svanberg. Jag tycker att näringsutskottet — men det kommer andra av mina partikamrater att kommentera — gör det litet väl enkelt för sig när det glider ifrån den här allmänna bedömningen och inte uppfattar som sin primära uppgift, tror jag det står i betänkandet, att ta tag i maktkoncentrationsfrågorna. Det kan finnas anledning att något se på de angivna motiven för ett samgående mellan Skandinaviska banken och Stockholms enskilda bank. Syftet är enligt den framställning som har gjorts till regeringen om skattebefrielse att skapa en mera rationell bankenhet, som bättre än de båda bankerna var för sig kan möta ökade krav på finansiella tjänster inom och utom landet. Om framgången beror på storleken måste alla andra svenska banker såvitt man kan förstå, möjligen med undantag av Handelsbanken, känna sig utomordentligt underlägsna. Vad vore då naturligare än att fusionerna fortsätter efter detta, alltså att man startar en kedjereaktion? Men det finns tydligen de som inte delar uppfattningen, att konkurrenskraften ligger just i storleken. Handelsbankens verkställande direktör tillhör dem, och jag vill gärna citera ett uttalande av honom i pressen: ”Lika lite som tidigare tror vi att en fusion för vår del skulle vara en väg att öka konkurrenskraften.” Direktör Wallander är inte ensam om den här värderingen — tack och lov för det för övrigt — men han har inget gehör i Svenska bankföreningen. I dess tidskrift Ekonomisk Revy — i den mån den skall anses representativ på ledarplats — sjungs koncentrationens lov i alla tonarter. Näringslivets expansion, sjunkande självfinansieringsgrad, koncentrationstendenserna inom näringslivet, näringslivets internationalisering — allt talar enligt Ekonomisk Revy i en och samma riktning: för koncentration. Försiktigt antyds också AP-fondens existens liksom Investeringsbanken, och där skymtar genast den här balansfilosofin fram, som jag talade om inledningsvis: en maktkoncentration, inom samhället i det här fallet, bör balanseras av maktkoncentration i det privata näringslivet. Går det inte på annat sätt så räcker det med att andra koncentrerar när man vill ta fram argument i den här frågan. Vi har i motionen 1602 uttryckt det ungefär så, att stora företag gynnar stora banker och stora banker gynnar stora företag. På samma sätt är det i argumentationen. När den ena koncentrerar åberopar nästa som vill koncentrera just detta som skäl för sin åtgärd. Sparbanksföreningen har också kommenterat detta i sin tidskrift.

Man tror alltså inte att den Tisdagen den här storfusionen verkar SOnkiumrenshälm mande; men tron är tydligen litet 14 december 1971 svag när man så starkt som i det tidigare citatet understryker behovet av —— samverkan för att man skall kunna likvärdigt hävda sig själv. Befrielse från Då det gäller att stärka den internationella konkurrenskraften är Statlig och argumenteringen från bankhåll också ganska splittrad. Ekonomisk Revy kommunal innr 8/71 uttrycker sig så här rakt på sak: ”En viktig förutsättning i detta — komstskatt samt sammanhang är dock att de svenska affärsbankerna måste få möjlighet att — utskiftningsskatt konkurrera på samma villkor som de utländska bankerna. Detta fordrar Vid bankfusion, att myndigheterna ändrar vissa bestämmelser i den svenska valutaregle =”. m. ringen — — —-”; underförstått — annars blir den här fusionen av begränsat värde. Som exempel nämns förbudet för svenska banker att låna kapital utomlands, vilket ”bl.a. omöjliggör för dem att lösa finansieringsproblem för svenska företags dotterbolag i utlandet”. Samgåendet i storbanken var tydligen inte den hela och slutliga lösningen. En fråga faller sig naturlig: Avser finansministern att tillmötesgå det här kravet på ändring av valutaregleringen? Det tycks ju trots allt vara en förutsättning för att den s.k. stordriftens fördelar skall kunna utnyttjas. Till saken hör också att Enskilda banken redan nu har en lång rad utländska bankkontakter och har deltagit i flera låneemissioner utomlands. Det är ju inte något ovanligt för det svenska bankväsendet att man opererar på detta sätt. Skandinaviska banken är delägare i banker i Schweiz, Frankrike och England. Det är svårt att se styrkan även i argumentet om bättre konkurrensförmåga gentemot utlandet, i varje fall om vi också i fortsättningen vill behålla någon möjlighet att bedriva en någorlunda självständig ekonomisk politik. Det har ju ofta åberopats för att man skall behålla och förlänga valutaregleringen, som ursprungligen kom till 1939. Det är svårt att se de åberopade motiven för samgående som annat än mycket osäkra och eventuella fördelar — och då fördelar för de bankenheter som det gäller. Därmed är inte sagt att detta är fördelar för hela det svenska samhället; den bedömningen har vi att göra här. Det finns däremot en rad nackdelar, som man inte kommer till rätta med genom samhällsrepresentanter i styrelsen, hur förträffliga människor det än må vara. Jag skall helt kort beröra några av nackdelarna. För det första gäller samgåendet två av landets största banker. Det är för mig alldeles självklart att en bedömning ur koncentrationssynpunkt måste göras från fall till fall. Vi kan ju inte bedöma dessa två bankers samgående på samma sätt som om två sparbanker slås samman — det är helt orimligt. Jag vill här instämma i finansministerns skrivning i propositionen där han just betonar detta. Han instämmer i bevillningsutskottets principuttalande från 1969 i betänkandet nr 58 och förbehåller sig samtidigt rätten att pröva från fall till fall om skattebefrielse skall beviljas vid framtida banksammanslagningar. När det gäller koncentrationsgraden inom bankväsendet måste man väl göra en viss skillnad i bedömningen av de olika typerna av bankinstitut genom att de har hei! olika engagemang i förhållande till det svenska näringslivet som helhet, helt olika styrka i kontakterna åt det hållet. Och denna koncentrationsgrad — indirekt via 13 personalunioner, investmentföretag och ägandesamband i näringslivet som helhet — ökar väsentligt förutom att obalansen mellan olika typer av banker förstärks ytterligare genom sammanslagningen. Därmed riskerar man att syftet med den samordnande banklagstiftningen från år 1968 förfelas. Man tar så att säga tillbaka en del av den förbättrade konkurrens man uppnådde år 1968 genom den reform som då genomfördes. För det andra är det uppenbart att man genom samgåendet tror sig kunna få ett bättre utgångsläge i konkurrensen om de största och attraktivaste kunderna och finansieringsprojekten från de här berörda bankenheternas sida. Men — och det måste vi se på här — därmed försämras situationen i motsvarande grad för de mindre och medelstora företagen, som redan är missgynnade genom den penningpolitik som förts. Det finns klara undersökningar som verifierar detta, att i en åtstramningsperiod är det de mindre företagen som får sitta emellan i första hand. Främst drabbas företag med låg självfinansieringsgrad — det gäller ofta de små — med mindre stabila bankkontakter, mindre låneunderlag osv. De här problemen har något utförligare berörts både i centerpartimotionen 1602 och i folkpartimotionen 1603. För det tredje — och jag vill upprepa vad jag sagt tidigare därvidlag — är riskerna för en kedjereaktion med ytterligare samgåenden inom bankväsendet påtagliga. Det framgår redan av den hittillsvarande ganska begränsade debatten i sakfrågan.

De blir så att säga mera jämbördiga parter och anser sig kunna träffas och diskutera på detta sätt. Jag stannar vid de här nackdelarna och vill mot denna bakgrund yrka bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 72. Sedan har det i den debatt som förts i den här frågan gjorts gällande — bl.a. från Ingvar Svanbergs sida — att t.ex. centerpartiets agerande skulle vara ”ruskigt ohederligt”. Låt mig något granska det här uttalandets valör. Jag har sagt tidigare, att jag har ingen svårighet att skriva under på bevillningsutskottets betänkande nr 58 år 1969, där man alltså går in för en i princip lika behandling av olika bankinstitut ur skattesynpunkt. Det var vad saken gällde. Men jag tror det är viktigt att man här går tillbaka till förslaget om samordnad lagstiftning från 1968. Det var detta som aktualiserade den här skattereformen året därefter, i propositionen 99 år 1969, som alltså hade till syfte att skapa lika behandling i beskattningshänssende av affärsbanker, sparbanker, ekonomiska föreningar som ingår i jordbrukskasserörelsen m.fl. Dåvarande bevillningsutskottet godtog liksom riksdagen propositionens förslag i princip. I andra kammaren blev det för övrigt inte ens debatt om saken; utskottsbetänkandet var enhälligt. I första kammaren fanns en reservation av herr Gösta Jacobsson. I samband med ärendet skrev Bankföreningen till bevillningsutskottet angående den skattemässiga behandlingen av affärsbanker vid fusioner. Bakgrunden var att banklagen saknar motsvarighet till aktiebolagslagens bestämmelser om fusion. Det är rätt intressant — det är min personliga reflexion — att denna framställning från Bankföreningen kom på hösten 1969 just vid den tidpunkt, då man enligt senare pressuppgifter börjat att ta kontakter mellan Enskilda banken och Skandinaviska banken för den fusion som i dag är långt framskriden. Bevillningsutskottet hade ingenting att erinra mot att affärsbankerna skulle likställas med övriga bankinstitut. Jag skall citera ett par rader ur bevillningsutskottets betänkande nr 58 år 1969, som är grundläggande i sammanhanget: ”Utskottet har i det föregående understrukit angelägenheten av att de nya skattereglerna ges en sådan utformning att bankinstituten får möjlighet att konkurrera på lika villkor. Detta innebär naturligtvis att de olika bankinstituten bör ges samma möjligheter till strukturrationaliseringar. Mot bakgrunden härav kan utskottet i princip ansluta sig till bankföreningens uppfattning att utskiftningsskatt inte bör utgå vid banksammanslagningar, eftersom motsvarande skattebelastning inte uppkommer vid fusioner mellan sparbanker och mellan jordbrukets kreditkassor.” Visst kan man instämma i detta. Det är en likabehandlingsprincip som man här lägger fast.

Detta är en princip som är vettig. Om sparbankerna gick samman och fusionerade i den storleksordning, som gäller i det konkreta fall som vi nu diskuterar, är det självklart att riksdagen bör allvarligt granska denna fråga och enligt min uppfattning, om det kommer som förslag på riksdagens bord, gå emot ett sådant förslag. Detta om man samtidigt bedömer att sparbankerna har de kontakter med näringslivet och den koncentrationsfunktion som affärsbankerna har i dag — men det har de inte, som bekant. Här måste man alltså göra en bedömning, och jag återkommer till att det var bra att finansministern uttalade att han kan instämma i bevillningsutskottets betänkande nr 58 år 1969. Men han vill ändå inte lagstifta om ständig skattebefrielse vid strukturrationalisering inom affärsbanksväsendet. Han vill pröva från fall till fall vid framtida banksammanslagningar om skattebefrielse skall tillgripas eller inte. Det är välbetänkt men, herr Svanberg, om det är så att centern har agerat ”ruskigt ohederligt” i den här debatten, gäller då inte detsamma om finansministern, som tydligen delar vår uppfattning? Jag vill gärna fråga detta. Jag har i varje fall svårt att se propositionens uttalande på något annat sätt. Det finns naturligtvis mycket att kommentera i den intervju som gjordes med herr Svanberg, men jag skall väl inte uppta kammarens tid mycket mer. Jag tycker emellertid att han tar till i starkaste laget när han talar om att centern säger att den är emot den här bankfusionen, därför att centern vill ha små banker. Sedan fortsätter han: ”Skall vi i Sverige börja odla någon ny form av småbrukarromantik?” Uppriktigt sagt har jag mycket svårt att inse parallellen mellan småbrukarromantik och sammanslagning av två av våra allra största banker i en miljardaffär. Herr talman! Med det anförda yrkar jag än en gång bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 72.

Herr talman! Enligt majoriteten i skatteutskottet är det ju här fråga om att departementschefen effektuerar riksdagens beslut 1969. Bankerna får samma rätt som exempelvis sparbankerna och jordbrukets kreditkassor att vid fusion flytta över aktiekapitalet utan att erlägga inkomstoch utskiftningsskatt.

Skattereglerna bör formas så, att bankinstituten får möjlighet att konkurrera på lika villkor. De bör ges samma möjligheter till strukturrationaliseringar. Det här kravet kom i en skrivelse från Bankföreningen. Herr Olof Johansson i Stockholm var förvånad över att det kom så lämpligt just när bevillningsutskottet behandlade det här spörsmålet. Men anledningen var helt enkelt den att frågan aktualiserades då, och sammanslagningar mellan affärsbanker var ytterst sällsynta tidigare. Det var aldrig aktuellt i egentlig mening. Sedan 1940-talet har det förekommit endast två sammanslagningar, så Bankföreningen har väl tidigare inte ansett att det funnits något behov av att framställa något krav. Men nu hade man alltså kommit i den situationen. Bevillningsutskottets uttalande 1969 var på den punkten enhälligt och även centerns ledamöter, herr Eriksson i Bäckmora och herr Börjesson i Falköping, var med om beslutet. Nu har centern funnit det opportunt att reservera sig och frångå vad man tidigare föreslagit riksdagen. Men det har skatteutskottets övriga ledamöter inte ansett hederligt. Har finansministern effektuerat bevillningsutskottets och riksdagens beslut 1969 när frågan blev aktuell så bjuder anständigheten, menar majoriteten, att man inte springer ifrån vad man tidigare har föreslagit. Det kan centern inte klara av så lätt, att man vid det tillfället bara byter ut ledamöter i utskottet, så att herr Eriksson i Bäckmora träder ifrån bordet och det i stället kommer in nya centerpartister som inte hade någon trasa med i den tidigare byken. På det sättet var det, herr Johansson! Och det måste väl ändå betyda att man ansåg att det var litet oförskämt att samma ledamöter satt och intog en helt annan ståndpunkt än tidigare. Det går det inte att trolla bort genom något fagert tal! Enligt skatteutskottets mening bör ett samgående av affärsbanker från beskattningssynpunkt rimligtvis inte behandlas på annat sätt än en sammanslagning av försäkringsbolag eller en fusion mellan sparbanker eller mellan ekonomiska föreningar i jordbrukskasserörelsen. Det är det frågan gäller för skatteutskottet. Här är det inte fråga om att någon vinst inte beskattas. Det utdelas aldrig någon vinst. Vad som sker är ju endast att båda bankerna går i likvidation vid årsskiftet, och allt övertas av en ny bank. Aktieägarnas pengar flyttas helt enkelt bara över dit och delas aldrig ut — i så fall skulle det ju bli en beskattning. Det förefaller nästan som om man vill göra gällande att aktieägarna slipper ifrån skatt på en vinstutdelning. Det är helt enkelt oriktigt att påstå att man ger bankerna skattelättnader. Hade det varit fråga om något sådant hade skatteutskottet aldrig tillstyrkt propositionen. Ändras inte lagstiftningen blir det ingen fusion. Staten förlorar alltså inte ett öre, eftersom det i så fall inte blir någon utskiftningsskatt. Frågan gäller alltså inte skatten, utan frågan är huruvida man skall medverka till att fusioner på detta sätt kommer till stånd. På den punkten kan man ha delade meningar, och det har man ju också. Det anses att sammanslagningen kommer att öka koncentrationsgraden på kreditmarknaden och att detta i sin tur kommer att oförmånligt påverka arbetsmarknaden och den regionala balansen. Sammanslagningen anses också kunna ytterligare stegra tempot i utslagningen av mindre lönsamma företag. Skulle så vara fallet bör man enligt utskottets mening tillgripa andra åtgärder för att förhindra sådana koncentrationer. Vi har bedömt läget så, att den nya banken behövs för den utrikeshandel som vi i så hög grad är beroende av, och syftet med sammanslagningen är ju att skapa en mer rationell bankenhet som bättre än de båda bankerna var för sig kan möta ökade krav på finansiella tjänster inom och utom landet. På det sättet, understryker vi, bidrar man till den industriella expansionen i Sverige.

Där skriver man: ”Flertalet synes dock vara ense om att fusionen i och för sig är fördelaktig för svenskt näringsliv, i varje fall på längre sikt. De aktuella bankernas olika uppbyggnad har gjort att de kompletterar varandra och att de genom samgåendet kommer att bilda en naturlig enhet. Talet om maktkoncentration inom näringslivet ter sig överdrivet. Jämfört med storbankerna i USA och Europa blir Skandinaviska enskilda banken alltjämt av relativt måttlig omfattning — — —. Konkurrensen i vårt lands olika banker och typer av banker emellan blir oförändrat hård.” Detta uttalande har alltså gjorts av Jordbrukskasserörelsen, som väl herr Johansson står ganska nära. Vill man komma åt maktkoncentrationen står vi inte utan möjligheter, menar utskottet. Staten har stort inflytande på kapitalmarknaden — inte tillräckligt, det är vi medvetna om. Jag vill nämna bankinspektionen och Investeringsbanken. AP-fonderna torde väl också verka som en regulator. Därtill finns ju en rad banker — provinsbankerna, jordbrukskassorna, Kreditbanken, postbanken m.fl. — så nog finns det möjligheter att ordna kapitalförsörjningen i vårt land. Samhället har även fått representanter i bankstyrelserna. Också i den nya banken kommer det att sitta representanter för samhället. En utveckling, som kommer att fortsätta mot ett ökat inflytande i bankväsendet, är min förhoppning. Skatteutskottets majoritet har inte ansett sig gå emot sitt uttalande från 1969. Jag säger ”sitt”, för ledamöterna — bortsett från det byte som skedde — är i stort sett desamma som gjorde uttalandet 1969. Därtill innebär uttalandet i propositionen i princip en garanti för att skattelättnader i de aktuella fallen kommer att medges endast då lättnader verkligen är motiverade. Vi har understrukit att så bör ske. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Den värderade utskottsordförandens tolkning av bevillningsutskottets betänkande från 1969 måste innebära att riksdagen, oavsett vilken fusionsgrad det är fråga om, har avsvurit sig möjligheten att använda skatteinstrumentet. Om t.ex. samtliga svenska affärsbanker kommer överens om att fusionera, sitter man med armarna i kors också i det fallet? Herr Brandt säger — och då kommer vi in på sakdiskussionen — att man i så fall bör vidta andra åtgärder. Det är en intressant fråga. Men vilka andra åtgärder kan vi vidta i dagens läge? Som jag uppfattar det, saknar vi i dag effektiva näringspolitiska instrument, om vi vill påverka denna fusion och dess tillblivelse. Vi har bara ett instrument, nämligen skatteinstrumentet. Det är ingen tillfällighet att frågan i huvudsak har prövats i skatteutskottet denna gång. Näringsutskottet glider mera undan i kärnfrågan. Herr Brandt påstår att vi har funnit det opportunt att frångå ståndpunkten från 1969. Det kan väl de av mina partikamrater som var med vid det tillfället svara på bättre än jag, eftersom jag inte var med då. Jag tycker att det måste bemötas med skärpa, när man talar om ohederligt uppträdande i det sammanhanget, vilket herr Svanberg har gjort. Det tar jag rätt allvarligt på. Ohederligt — fast man mycket väl kan tolka det aktuella utskottsbetänkandet på olika sätt. Jag tycker att det i och för sig skulle ha varit bra, om vi hade haft en något fylligare skrivning i bevillningsutskottets betänkande från 1969. Men jag kan mycket väl skriva under det, som jag sade tidigare. Vad menar för övrigt finansministern med sin skrivning i propositionen? Jag har inte sagt någonting om det som herr Brandt tog upp, nämligen att aktieägarna skulle komma undan vinstbeskattningen på sina aktier. Det har jag därför ingen anledning att bemöta. Det gäller i varje fall en stor summa pengar, ca 220 miljoner kronor. Det är klart att en beskattning verkar hämmande på fusionsintresset. Därför är skatteinstrumentet ett effektivt instrument. Det är bara från den synpunkten jag ser det.

Herr talman! Skatteutskottets ordförande herr Brandt åberopade mitt deltagande i bevillningsutskottets beslut år 1969. Det är alldeles riktigt att jag deltog i det beslutet. Men jag skulle då vilja fråga herr Brandt, på vilket sätt menar herr Brandt att jag i denna fråga har handlat i strid mot beslutet från 1969. Den omständigheten att jag inte nu har deltagit i skatteutskottets behandling av detta ärende är väl ändå inte någon så ovanlig händelse i ett utskott att man kan ange det som argument för att jag skulle ha handlat i strid mot beslutet av år 1969. Tvärtom händer det även herr Brandt och andra ledamöter i utskotten att man växlar och att suppleanter får inträda. Den friheten måste vi ändå ha. Jag tycker med förlov sagt att detta är ett alldeles för enkelt debattknep att tillämpa i det här fallet av en så betydande man som skatteutskottets ordförande herr Brandt.

Herr talman! Jag hade ingalunda tänkt delta i debatten, men herr Brandt gav mig anledning att säga några ord i anslutning till mitt agerande i bevillningsutskottet år 1969 i vad det gällde betänkande nr 58. Jag vill framhålla att jag fortfarande står för vad utskottet har skrivit, men jag vill också fästa herr Brandts uppmärksamhet på att Bankföreningen säger, att det enligt Bankföreningens mening är angeläget att banksammanslagningar som framdeles kan befinnas önskvärda inte hindras av ogynnsamma skattekonsekvenser. Utskottet anslöt sig i princip till Bankföreningens uppfattning att utskiftningsskatt inte bör utgå vid sammanslagningar, men därmed har utskottet inte avsagt sig möjligheten att i enskilda fall ta ställning till önskvärdheten av huruvida bankfusion skall skattebefrias eller ej. I den fråga vi nu diskuterar, nämligen om bankfusionen mellan Skandinaviska banken och Stockholms enskilda bank är önskvärd ur samhällssynpunkt, vill jag utgå från att denna bankfusion leder till ökad maktkoncentration i vårt samhälle — det kan inte bortses från att så är förhållandet. Dessa två bankers sammanlagda inlåning rör sig om mer än 13 miljarder, och utlåningen är över 10 miljarder kronor. Siffrorna är från årsskiftet 1969-1970. Om vi sätter dem i förhållande till samtliga affärsbankers omslutning finner vi vad beträffar utlåningen att denna bank kommer att behärska över 36 procent av affärsbankernas sammanlagda utlåning och vad gäller inlåningen över 31 procent. Vi har i vårt land 16 affärsbanker. Om denna fusion går igenom innebär det att vi får 15 affärsbanker. Med hänsynstagande till den storleksordning som den sammanslagna banken kommer att få i svenskt bankväsende kan man inte frigöra sig från den uppfattningen att sammanslagningen torde innebära en ökad maktkoncentration. Ja, herr talman, själva detta faktum att sammanslagningen medför en ökad maktkoncentration i samhället utgör för mig anledning till att med gott samvete och, som jag hoppas, ren moral rösta på den till skatteutskottets betänkande fogade reservationen.
Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig, hur jag kan påstå att han har handlat i strid mot sitt ställningstagande år 1969, när han inte deltog i beslutet. Nej, det gjorde han inte. Jag förmodar att han vill göra gällande här, om jag har tolkat honom rätt, att han står fast vid 1969 års beslut och följaktligen kommer att rösta för utskottets hemställan när voteringen sker. Men man avträder väl inte från sina platser vid bordet och lämnar dem åt helt andra personer, med resultat att tre helt nya representanter för centerpartiet deltar i beslutet och lämnar sin reservation. Det är alltså mot centerpartiet — eftersom detta ju inte kom spontant — som jag har riktat anmärkningen att man går emot sitt tidigare ställningstagande.

Herr talman! Anledningen till att jag begärde order var närmast, att jag ville motivera den reservation, nr 3 a, som från moderat håll har avgivits i näringsutskottets betänkande. Men innan jag gör det vill jag kommentera ett par uttalanden i herr Olof Johanssons i Stockholm anförande. Herr Johansson sade bl.a. att även fusionerna mellan olika sparbanker i vårt land har varit ganska många under de senare åren. Jag kan väl nämna något om detta, eftersom jag själv är aktiv i sparkbanksrörelsen och råkar tillhöra bl.a. Svenska sparbanksföreningens styrelse. Vi har ansett de fusionerna nödvändiga för att över huvud taget kunna betjäna våra kunder och för att kunna konkurrera med andra kreditinstitut. Nu skulle alltså enligt herr Johanssons synpunkter sådana fusioner försvåras genom att, precis som man velat göra gällande i den nu aktuella motionen, det skulle bli fråga om en skattebeläggning. Jag undrar om det kunde vara till fördel för bl.a. de mindre och medelstora företagen, som herr Johansson ömmar så mycket för, om man på detta sätt skulle förhindra eller försvåra sammanläggning mellan olika sparbanker. Jag blev, herr talman, också något förvånad över att herr Johansson helt gick förbi jordbrukskasserörelsen — Föreningsbanken, som den också heter — trots att denna organisation borde ligga honom ganska nära. Det kreditinstitutet har ju också mycket starka beröringspunkter med sparbanksrörelsen. Tidskriften Jordbrukskasserörelsen, som också herr Brandt nämnde innehöll för en kort tid sedan en ledare som jag tillåter mig citera ur. ”Fusionen mellan två storbanker i vårt land har gett eko i pressen, TV och radio. — — — Flertalet synes dock vara ense om att fusionen i och för sig är fördelaktig för svenskt näringsliv, i varje fall på längre sikt. De aktuella bankernas olika uppbyggnad har gjort att de kompletterar varandra och att de genom samgåendet kommer att bilda en naturlig enhet. Talet om maktkoncentration inom näringslivet ter sig överdrivet. Jämfört med storbankerna i USA och Europa blir Skandinaviska enskilda banken alltjämt av relativt måttlig omfattning .

Jag har ställt den frågan vid åtskilliga tillfällen, och jag kan försäkra herr Olof Johansson att det har knappast i ett enda fall kunnat fastställas att exempelvis en kund i Skaninavbanken, Handelsbanken, Enskilda banken eller andra banker har blivit missgynnad. Visserligen har dessa kreditinstitut många stora kunder inom industrin, men att man därför skulle missgynna de små och medelstora företagen, som til syvende og sidst trots allt utgör det stora flertalet av dessa bankers kunder, är icke med sanningen överensstämmande. Det förhåller sig i praktiken helt enkelt inte på det sättet. Därför kan jag på grundval av mina erfarenheter helt instämma i vad som uttalats i ledaren i nr 5 av Jordbrukskasserörelsen detta år, av vilken jag har citerat en del. Jag vill vidare återkomma till reservationen 3 vid näringsutskottets betänkande, vilken avgivits av moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet och i vilken vi har reserverat oss mot att den föreslagna bankfusionen skulle innebära en ökning av antalet offentliga styrelserepresentanter med två personer till maximalt fem. Vi har från våra utgångspunkter inte kunnat inse att en och samma bank skall behöva ha så många offentliga styrelseledamöter mot bakgrunden av att exempelvis Svenska handelsbanken endast har två sådana. Låt mig t.ex. peka på att balansräkningens slutsumma för denna bank vid årsskiftet 1970-1971 endast var omkring 10 procent mindre än för de två andra bankerna tillsammans. Vid samma tidpunkt hade Handelsbanken t.o.m. fler lokalkontor än de båda andra bankerna tillsammans, nämligen 521 mot 413. Varken i propositionen eller i utskottsbetänkandet anges några motiv för ökningen av antalet statliga styrelseledamöter. I varje fall har inte jag kunnat finna det, och det är av den anledningen mycket svårt att polemisera eller ens debattera i sakfrågan. Jag skall därför helt kort nöja mig med att avge en principiell deklaration i detta ärende. När regeringen för endast ett år sedan framlade förslag om att statliga styrelserepresentanter skulle tillsättas i bankernas styrelser sade vi från moderata samlingspartiet nej och menade, att staten redan i inte obetydlig grad hade insyn och inflytande. Läget är i dag oförändrat. Man skall också komma ihåg att de statliga styrelseledamöterna ännu ej har verkat ett år. Det är en förhållandevis kort tid. Man kan säga att det är en försöksperiod. Ingen erfarenhet har således ännu vunnits i detta sammanhang, varför vi fortfarande intar samma ståndpunkt som för ett år sedan och även nu motsätter oss utökningen av de offentliga styrelseledamöternas antal. Jag vill i detta sammanhang också nämna, att folkpartisterna herrar Andersson i Örebro och Möller i Göteborg i ett särskilt yttande ger uttryck för den åsikten, att insättandet av statsrepresentanter i bankstyrelserna är en form av försöksverksamhet och att erfarenheterna hittills är alltför små för att de för sin del skall säga ja till systemet. Moderata samlingspartiet anser att det statliga inflytandet är tillräckligt stort utan att antalet offentliga representanter skall behöva utökas. Vi har intagit denna ställning av bl.a. följande skäl: 1. Bankinspektionen kontrollerar bankernas verksamhet och gör också systematiska stickprov i deras lokalkontor. Det vet alla som sysslar med bankverksamhet i praktiken. Den kan ingripa mot en bank som inte uppfyller stipulerade krav eller iakttar föreskrivna regler. Till bankinspektionens åliggande hör också att uppgöra en månatlig statistik över bankernas ställning. 2. Bankinspektionen tillsätter en eller flera revisorer i bankernas styrelser, vilka utbyts efter några år för att icke påverkas i sin opartiskhet. 3. Riksbanken har redan nu betydande möjligheter att styra bankernas verksamhet genom bl.a. kassaoch likviditetskvoter, valutareglering samt lagbestämmelser om emissionskontroll. Vidare kan riksbanken påverka affärsbankerna genom diskontot, genom s.k. operationer i öppna marknaden och genom direktiv om utlåningsstopp. 4. Kungl. Maj:t beviljar bankerna s.k. participationstillstånd, dvs. tillstånd för delägarskap i utländska banker. Även här har alltså staten ett direkt inflytande. Jag vill slutligen åberopa näringsutskottets betänkande, s. 7, där majoriteten inom utskottet tillbakavisar större samhällsinflytande och förslag om en ny utredning av bankernas roll inom näringslivet. Jag tillåter mig citera: ”Härvid beaktar utskottet de möjligheter till fortlöpande insyn i samt inflytande och kontroll över bankernas verksamhet som staten har genom riksbanken, bankinspektionen och systemet med offentliga styrelseledamöter.” Beträffande de sistnämnda sägs att erfarenheterna ännu är knapphändiga. Herr talman! I anslutning till vad jag har försökt att i korthet redogöra för ber jag att få yrka bifall till reservationen 3 a, som säger nej till utökad statlig representation i bankernas styrelser.
Herr talman! Jag tycker att det är något besynnerligt i den här debatten, när man åberopar uttalanden från olika branschorganisationer på det sätt man gör. Jag gjorde det i mitt anförande och sade att det råder delade meningar inom bankväsendet, men jag vill inte åberopa detta utan vidare som ett stöd för vår bedömning. Vi skall ju bedöma de här frågorna ur samhällssynpunkt, ur medborgarnas synpunkt, inte ur de enskilda bankinstitutens eller branschens synpunkt, och det är en helt annan sak. Därmed anser jag mig ha bemött uttalandet om jordbrukskasserörelsen, som jag för övrigt har mycket positiv erfarenhet av. Jag tror att dess framgångar beror på den decentraliserade uppbyggnaden, vilket vi också framhållit i motionen 1602. Om sparbanksfusionerna bara helt kort: Det är alldeles klart att man måste ta hänsyn till koncentrationsgraden. De fusioner som skett på sparbankssidan har i allmänhet ägt rum mellan företag med mindre än 100 miljoner i inlåning. Det går inte att jämställa dessa summor med de miljardbelopp som nämnts här — 10—13 miljarder. Dessutom, vilket jag också sade i mitt inledningsanförande, har sparbankerna naturligtvis inte ett kontaktnät och förgreningar som kan innebära styrning på väsentliga punkter i hela det svenska näringslivet, vilket ju affärsbankerna har och speciellt dessa två stora banker. Eftersom herr Hovhammar anförde citat vill jag citera ett stycke ur en bok, utgiven på ett förlag som tillhör Industriförbundet, en herr Hovhammar närstående sammanslutning, även om han själv tillhör en annan företagarorganisation. På s. 145 i Gunnar Eliassons bok ”Diagnos på 70-talet” behandlas mycket utförligt en enkät angående de mindre och medelstora företagens möjligheter att klara sig i en kreditåtstramningsperiod. Författaren säger där följande: ”Sammanfattningsvis tyder alltså rapporterade svar från enkäten till små och medelstora företag på att kreditpolitiken träffat mycket snett mellan företag av olika storlek och att de större företagen klarat sig bäst. Dessutom visar resultaten på att den kraftiga investeringsuppgång som enligt senaste beräkningar i maj detta år synes vara planerad för de större företagen praktiskt taget helt saknas hos företag i grupperna under 200 anställda sedda som en helhet. Man kan snarast tala om en inte obetydlig neddragning av den planerade investeringsverksamheten mellan 1969 och 1970 uttryckt i fasta priser.” Detta är alltså en aktuell undersökning, gjord av en person som jag antar att herr Hovhammar litar på. Den säger samma sak som jag hävdat, nämligen att de mindre och medelstora företagen missgynnas.
Herr talman! Till herr Olof Johansson i Stockholm vill jag helt enkelt säga att det väl var ett olycksfall i arbetet att han drog in sparbanksrörelsen. Efter vad jag har fattat herr Johansson menade han att fusioner mellan t.ex. större sparbanker i skattehänseende borde behandlas på samma sätt som hans nu aktuella motion anvisar beträffande fusionen mellan Enskilda banken och Skandinavbanken. Om jag fattade honom rätt menade han så. Det tyckte jag var ett dåligt valt exempel. Samtidigt glömde han bort jordbrukskasserörelsen som i stort sett arbetar på ungefär samma premisser som sparbanksrörelsen. Men det var som sagt kanske ett olycksfall i arbetet. Jag stöder mig på mångårig erfarenhet och kontakter med egenföretagare runt om i vårt land, när jag konstaterar, att man knappast kan påvisa att en större bank i fråga om krediter osv. missgynnar de mindre företagen. Jag tror den erfarenhet jag har betyder ganska mycket i detta sammanhang. Jag skulle också vilja säga, att om ett mindre företag är missgynnat, har det alltid möjlighet, herr Johansson, att vända sig till annat kreditinstitut. Det finns dess bättre i vårt land ganska stor konkurrens mellan olika kreditinstitut, mellan affärsbanker, sparbanker, jordbrukskasserörelsen osv., och det skall vi vara tacksamma för. Jag tycker att herr Johanssons propåer är mycket, mycket överdrivna om man skall se frågan ur praktisk synpunkt och det är det som är det viktigaste. Vad företagarna upplever ute i landet, det är det som är väsentligt; mindre väsentligt är vad vissa i och för sig hedervärda ekonomer och duktigt folk skriver och tycker, men vad företagarna själva tycker och anser är för mig alltså det väsentliga.
Herr talman! Den person som skrev och tyckte, han tyckte alltså på grundval av uppgifter som han inhämtat från mindre och medelstora företag. Jag har också den största respekt för praktisk erfarenhet. När det gäller t.ex. de fusioner som man åberopar i jordbrukskassesammanhang rör det sig om kassor med mindre än 5 miljoner kronor i inlåning. Det går inte att jämföra dem med denna jättefusion. När jag nämnde sparbanksrörelsen tidigare var det för att klara ut min principiella uppfattning, hur vi tolkar bevillningsutskottets betänkande från 1969. Om motsvarande koncentrationsgrad och motsvarande kontakter ut till näringslivet med risk för maktkoncentration förelåg i det fallet, skulle naturligtvis sparbanksrörelsen behandlas på samma sätt, men det förefaller helt osannolikt att så någon gång skulle kunna bli fallet. Men i principfrågan — det är den det gäller i 1969 års bevillningsutskottsbetänkande — skall bankinstituten behandlas lika. Den uppfattningen har